Fru talman! Debatten om Sveriges ekonomi har under den senaste månaden haft några besynnerliga inslag. Det har påståtts att den svenska ekonomin försvagas under 1987. Det påståendet är besynnerligt därför att den ekonomiska tillväxten ökar i år. Investeringarna vänder uppåt. Ytterligare 30 000 jobb väntas komma till. Vi har balans i utrikesaffärerna och en fortsatt minskning av budgetunderskottet. Det är möjligt att man känner att denna utveckling fortfarande är för svag, men den är definitivt inte svagare än den vi har haft 1986. Den är starkare. Det andra påståendet är att den privata konsumtionen ökar för snabbt. Det är besynnerligt för det första för att man i åratal, inte minst från borgerligt håll, har hävdat att felet med Sverige är att den privata konsumtionen hålls tillbaka. Svångremmen skulle i stället sättas runt politiker, sade alltid Ulf Adelsohn. För det andra är det besynnerligt för att man tydligen inte har observerat att den privata konsumtionen kan öka just för att den offentliga konsumtionens tillväxt har pressats ned till ungefär 1 90. För några år sedan hade vi en tillväxt av den offentliga konsumtionen på uppåt 4 20. Därför är konsumtionstillväxten inget stabiliseringspolitiskt problem. Anne Wibble har däremot rätt i att det är ett långsiktigt problem om vi har en alltför låg kapitalbildning. Då riskerar vi den framtida tillväxten och sysselsättningen och realinkomsterna. Det är litet lustigt att höra Anne Wibble beskriva åren 1983 och 1984 som föredömen för den ekonomiska politiken. Då angreps regeringen för att vi inte släppte fram konsumtionen och inte sänkte skatterna utan drev den hårda svångremspolitik som ledde fram till dessa resultat. Vad är nu folkpartiets lösning på kapitalbildningsproblemet? Vad jag förstår är det sänkta marginalskatter och ökat sparande genom ökad avkastning. Jag skall återkomma till skattepolitiken. Låt mig bara säga att det är möjligt att det vore bra också för sparandet att få lägre skattesatser. Sanningen om hushållens sparande i dag är att det inte på mycket länge varit så gynnsamt att spara och så ogynnsamt att låna. Men det som sker nu är inte att hushållens sparande går ner, utan att deras upplåning ökar. Man sparar mycket, men man lånar ännu mera. Antingen har hushållen ännu inte upptäckt att det är väldigt dyrt att låna, eller också struntar de i det. Det intresserar mig att höra Anne Wibbles synpunkt på vad man skall göra i det senare fallet. Det tredje påståendet är att budgeten är för svag. Nu är det oklart vad man menar. Kräver man ett lägre budgetunderskott? Eller kräver man att vi skall strama åt de offentliga utgifterna mera? Jag har studerat de borgerliga partiernas motioner, för att inte tala om vpk:s. Jag finner inget spår av den debatten i motionerna. En del partier ökar utgiftstakten, andra påstår sig minska den. För alla partierna gäller att de definitivt inte åstadkommer någon minskning av budgetunderskottet. Sedan sade Anne Wibble att det efter det att budgetpropositionen presenterats utbrutit en stor oro i landet. Det avspeglades i stigande räntor och kapitalutflöden. Men Anne Wibble måste väl ändå ha observerat att det har hänt något också i vår omvärld den senaste månaden. Det låter på henne som om det runt omkring oss har varit lugnt och stabilt, det är bara i Sverige det har varit oroligt. Har inte Anne Wibble observerat vad som har hänt i våra nordiska grannländer, i Norge, i Finland, i Danmark? Har hon inte observerat valutaoron som har rått på de internationella marknaderna och framtvingat en omläggning av valutakurserna i det europeiska monetära systemet, osv? Oron på de svenska marknaderna är i hög grad en reflex av vad som hänt utomlands. Dessutom kan läggas till att oron nu håller på att lägga sig, i varje fall i Sverige. Fru talman! Gör man en internationell jämförelse kan man inte komma till någon annan slutsats än att den svenska ekonomin hävdar sig väl även 1987. Vi har en tillväxt som i stort sett ligger på industriländernas nivå. Vi har en arbetslöshet som är fjärdedelen av vad man har i den industrialiserade västvärlden. Vår inflation ligger något högre — den är 4 96 i Sverige, tror vi. Den är 3 20 i OECD-området. Den offentliga sektorn visar i Sverige i år ett visst överskott, medan den i OECD-området i dess helhet har ett sammanlagt underskott som motsvarar 3 26 av den samlade produktionen. Särskilt intressant är det att göra en jämförelse med Danmark. I debatterna i kammaren för ett år sedan och för två år sedan var den danska ekonomiska politiken ett stort föredöme. Där fördes riktig borgerlig politik med hård åtstramning, sänkta skatter och hårda tag mot fackföreningsrörelsen. Man har sagt om Sverige att våra framgångar bara är tur. Sänkta oljepriser, fallande internationella räntor. Men samma tur måste väl ha drabbat den danska nationen? Även Danmark måste väl ha gynnats av fallande oljepriser? Landet är ju en mycket stor oljeimportör, och man måste väl också ha gynnats av sänkta internationella räntor. Men vad har den danska borgerliga regeringen sysslat med det senaste året? Man har fört en stenhård inkomstpolitik, lagstiftat om lönerna. Man har haft tre åtstramningspaket; det senaste lär ha handlat om potatis, enligt översättningar från danska språket. Men resultatet är att underskottet i utrikesaffärerna för dansk del ligger kvar på över 30 miljarder, vilket i Sverige skulle motsvara ett bytesbalansunderskott på över 50 miljarder. Förklara för mig, Anne Wibble och Lars Tobisson, vad det är som skiljer Danmark och Sverige åt annat än att man har en borgerlig regering i Danmark och en socialdemokratisk regering i Sverige! Vad är det som gör att man i Danmark, trots att man har gynnats av dessa fantastiska förbättringar i den internationella ekonomin, tvingas föra en ur borgerlig synpunkt vansinnig politik, där man varje gång man gör ett åtstramningspaket höjer skatterna? Förklara också varför borgerlig politik i Danmark handlar om höjda skatter, medan den i Sverige påstås skola handla om — om ni kommer till makten — bara sänkta skatter. Den tredje vägens politik har, enligt min mening, haft som sin största framgång att vi har kunnat minska de finansiella obalanserna kraftigt utan att skapa arbetslöshet. Jag hörde att Olof Johansson talade om att arbetslösheten skulle vara större nu än under de borgerliga åren. Det är möjligt att den är det. Men den avgörande skillnaden är att under de borgerliga åren ökade arbetslösheten och underskotten samtidigt. Fru talman! Jag tror att jag kan försäkra att på kort sikt skulle en socialdemokratisk regering kunna utplåna all arbetslöshet om vi var beredda att öka budgetunderskottet fem gånger. Det är ungefär vad ni åstadkom under er tid i regeringsställning. Men ni åstadkom ingen förbättring av arbetsmarknadsläget. Det försämrades tvärtom under den tiden. Det är resultatet av detta som vi har haft att ta hand om. Vi skulle både minska budgetunderskottet och klara sysselsättningen. Vi har lyckats bättre med den politiken än något annat jämförbart land, vill jag påstå. Den avgörande faktorn bakom detta var att devalveringen och den häpnadsväckande stora förmågan till anpassning och förnyelse i svenskt näringsliv och i det svenska samhället har gett oss fem år av obruten ekonomisk tillväxt. Det har gjort det möjligt att föra en stram, för att inte säga hård, finanspolitik och den vägen ta ner budgetunderskottet utan att skapa arbetslöshet. Det är själva kvintessensen i den tredje vägens politik, att vi har lyckats hålla uppe tillväxten så att vi fick utrymme för en finanspolitisk sanering utan att det blev arbetslöshet som enda resultat, vilket en rad andra länder har fått erfara. För att kunna fortsätta framåt krävs det nu att vi får större investeringar än vi har i dag, en god konkurrenskraft och en bättre regional balans. Det är de tre huvudmålen för att den ekonomiska politiken skall nå de övergripande målen som är full sysselsättning och fortsatt förstärkt välfärd för det svenska folket. Huvudproblemet är då att förena hög eller full sysselsättning med låg inflation. För den som frågar sig varför det är viktigt för Sverige att ha låg inflation är det enkla svaret att om vi skall bevara konkurrenskraften och därmed sysselsättningen måste vi klara oss i konkurrensen med länder som har betalat ett mycket högt pris i form av hög arbetslöshet för att få ner inflationen. Där ligger en avgörande fråga. Är det möjligt för ett litet industriland med en öppen ekonomi och fri utrikeshandel att lyckas förena låg arbetslöshet med låg inflation i en värld där de flesta länder har gett upp den fulla sysselsättningen och accepterat en arbetslöshet som i Västeuropa i dag uppgår till 11 96 och antagligen fortsätter att stiga? Ett andra skäl för att försöka få ned inflationen har att göra med räntorna och investeringarna.

Vi har överhettade regioner i Sverige där tendenserna till kraftig löneglidning, kostnadsuppdrivning och inflation är uppenbara. I andra delar av Sverige är den ekonomiska aktiviteten alldeles för låg, sysselsättningen för svag och framtiden hotad. Därifrån får vi då impulserna till ökad arbetslöshet. Kampen mot inflationen borde alltså vara en central uppgift för både regering och riksdag. Den linje vi har drivit är att vi skall minska inflationen och samtidigt nå full sysselsättning. Då är det tre inslag i politiken som ter sig alldeles avgörande. Det första är att lönekostnaderna måste hållas inom det samhällsekono miska utrymmet. Det kräver bl.a. balans på arbetsmarknaden, och det är därför en regionalpolitik inriktad på att motverka både överhettning och underskott på sysselsättning är så viktig. Det andra är att vi måste få en rättvis fördelning av det utrymme som finns. Det tredje är att vi måste kunna göra direkta ingripanden mot excesser i fråga om vinster och prissättning. För den här inriktningen av politiken har regeringen förhånats och kritiserats. Jag vill bara säga att resultatet ändå börjar tala för sig självt. 1982, det år då vi tillträdde, var inflationstakten i Sverige 14 90. 1984 hade den pressats ned till 10 96. För två år sedan, 1985, var den nere i 8 9o. I år beräknar vi att den skall bli 4 26. Det har varit segt, och det har varit många stötestenar på vägen, men jag menar att det är fullständigt orimligt att säga att vi inte har nått resultat när vi har bringat ned inflationstakten från 14 till 4 Yo på fem år. Vi är nu visserligen ett stycke ifrån men ändå på ett helt annat sätt i takt med den internationella utvecklingen. Jag tycker att reaktionen på den senaste åtgärden, det allmänna prisstoppet, är ganska typisk för oppositionens sätt att agera. Man säger att prisstoppet är meningslöst, ett slag i luften. Olof Johansson sade i den föregående debattrundan att vi bara vill lura folk med prisstoppet. Tvärtom; vi vill inte lura någon att tro att vi kan stoppa en kostnadsinflation med prisstoppet — det har vi aldrig hävdat. Stiger kostnaderna, bemästrar vi inte kostnadsutvecklingen — när det gäller löner, skatter, räntor eller någonting annat — är ett prisstopp verkningslöst. Men det är inte den situationen vi är i nu. Vi är i den situationen att det faktiskt finns en otvetydig chans att bromsa upp kostnadsutvecklingen genom tvåårsavtalen på arbetsmarknaden, som enligt våra beräkningar kan leda till att kostnadsökningen inom näringslivet och på lönesidan inom den svenska ekonomin går ned från 7-8 9o i fjol till högst 5 oi år. Det är ett så stort framsteg jämfört med tidigare att vi måste ta den chansen. Det har visat sig att det prisstopp som införts lett till att tvåårsavtalen såvitt vi kan bedöma håller, alltså inte kommer att rivas upp och omförhandlas. Jämfört med alternativet — en ny kaotisk omgång på lönemarknaden — ser vi det som ett stort framsteg för den ekonomiska politiken, och till det har prisstoppet medverkat. Oppositionen säger att det här var ett slag i luften. Men den där marknaden, som ni i oppositionen tillber, hyllar och tror på, reagerar nu som om man där skulle föreställa sig att prisstoppet tillsammans med stabiliteten på lönesidan leder till en bättre utveckling. Därför har hela denna vecka aktiekurserna stigit och marknadsräntorna sjunkit. Eftersom ni brukar tilltro ”marknaden” om att veta bättre än andra — lyssna då ett ögonblick till ”marknaden” innan ni fortsätter fördömandet av regeringens politik! Vad har då oppositionen för alternativ? Såvitt jag förstår är det två linjer som drivs, trots att de inte precis hänger ihop. Den ena är att vi borde bedriva en kraftfullare finanspolitik, och ett särskilt skötebarn för folkpartiet är att facket skall bära de ökade kostnaderna för arbetslösheten. Jag tycker att man här skall tala klarspråk. Om man skall driva en hårdare ekonomisk politik än regeringen gör i syfte att bekämpa inflationen får man också ta konsekvensen, och den heter ökad arbetslöshet. Men låt mig då förklara att innan man med en sådan politik når resultat när det gäller inflationen handlar det om en mycket större arbetslöshet än den vi har i Sverige. Erfarenheterna från Västeuropa under 1980-talet visar att det är först när arbetslösheten kommer upp i nivåer kring 10 96 som det börjar bita på inflationen. Jag håller med om att det skulle göra det också i Sverige. Antag att vi hade västeuropeisk standard när det gäller arbetslösheten i Sverige! Det skulle betyda att ungefär 450 000 människor gick utan arbete i Sverige i dag. Jag är helt på det klara med — jag behöver inte använda så mycket av min begränsade fantasi för att inse det — att läget skulle vara ett helt annat när det gäller kraven på höjda löner, viljan och behovet att bestå med löneglidning eller företagens tro på att de kunde övervältra ökade kostnader på konsumenterna i form av prishöjningar, om det stod 450 000 människor och trängdes för att få jobb som inte fanns. Det är klart att utsikterna att bekämpa inflationen skulle vara helt andra i ett sådant läge. Om det är detta ni åsyftar, så tala då om det! Talet om kraftfullare finanspolitik blir fullständigt innehållslöst om ni inte kommer fram med vad det konkret skall innebära. Den andra linjen — den är naturligtvis angenämare att driva — är att vi skall ha lägre skatter, framför allt lägre marginalskatter. Jag tror att det ligger någonting i det i ett avseende — det skulle minska inflationseffekterna av en given löneökning. Eller, annorlunda uttryckt: Med lägre skattesatser ger en och samma löneökning större utbyte när det gäller den enskilde löntagarens inkomst efter skatt. Det är helt uppenbart. Men frågan är då hur man för denna skattepolitik? Man måste tänka sig för innan man säger: Vi sänker skatterna bara för vissa. Eller: Vi sänker skatterna mycket mer för några få grupper, vilkas värde i det här sammanhanget anses vara särskilt stort. Det kan man göra om man bortser från hur de grupper reagerar som känner sig missgynnade av en sådan fördelningspolitik. Struntar man i vad de grupperna gör på arbetsmarknaden, kan man naturligtvis fortsätta med en sådan skattepolitik, men då kan man inte hävda att den är något bidrag till kampen mot inflationen. Jag skall anföra ett exempel på hur borgerligheten resonerar. Folkpartiet går emot förslaget om höjd arbetsgivaravgift 1988. Jag håller med om att kunde man avstå från att höja arbetsgivaravgifterna 1988 skulle det antagligen underlätta lönerörelsen. Jag sticker inte under stol med att det här gör avtalsrörelsen svårare. Men förutsättningen för att man inte skall höja arbetsgivaravgiften 1988 är bl.a. att man säger nej till den reformering av sjukförsäkringen som LO och Arbetsgivareföreningen har kommit överens om. Har inte folkpartiet — och för den delen även moderaterna, som också går emot — ett ögonblick tänkt på hur LO skulle reagera inför avtalsrörelsen 1988 om man fick veta att riksdagen säger nej till en reform av sjukförsäkringen som LO har kämpat för i 20 år och som äntligen skulle ge arbetarna sjukförmåner som är någorlunda likvärdiga andra gruppers? Här finns en obegriplig aningslöshet i borgerlig politik. Ni är pigga på att kräva av fackföreningarna att de skall visa ett övergripande samhällsansvar, men ni förnekar deras rätt att engagera sig också utöver medlemmarnas kortsiktiga lönepolitiska intressen — att fackföreningsrörelsen skulle kunna ha några synpunkter på fördelningspolitik och skattepolitik, att regeringen borde ta hänsyn till sådana frågor när man avgör hur skatterna läggs ut. Därför skulle det vara ett enormt misstag av riksdagen att följa den borgerliga linjen att på centrala punkter underkänna löntagarnas rätt till större social trygghet och rättvis fördelning. Det skulle vara ett enormt misstag också ur synpunkten att vi behöver ta ett gemensamt ansvar och gemensamma tag för att bekämpa inflationen. När ni säger nej till timsjukpenningen, nej till höjd deltidspension och inte vill förbättra ersättningen till de arbetslösa, då lägger ni i själva verket ved på inflationsbrasan. Karl Erik Olsson höll ett sympatiskt anförande om miljöpolitiken. Han påpekade att det inte sägs något alls om miljöpolitiken i finansplanen. Det är bara det att vi har en hel huvudtitel som handlar om miljöpolitiken. Han inbjöd mig att göra en fältvandring för att studera miljöfrågor. Ja, gärna. Låt oss göra en vandring över de åkrar i Sverige som övergödslas, överbekämpas med ogräsoch insektsgifter samt producerar ett för både landet och jordbruksnäringen förödande spannmålsöverskott. Under en sådan vandring skulle Karl Erik Olsson och jag ha en hel del att resonera om. Men det gäller att ta på sig ordentliga stövlar när man vandrar omkring bland alla föroreningar. Däremot sade Karl Erik Olsson inte ett ljud om kärnkraften. Hörde han inte vad Lars Tobisson sade om det meningslösa och farliga i att avveckla kärnkraften? Har Karl Erik Olsson inga kommentarer till Lars Tobissons utläggningar om kärnkraften? Det vore, Viola Claesson, ytterligt olyckligt t.o.m. för vänsterpartiet kommunisterna om man försökte skapa en motsättning mellan strävandena till ekonomisk utveckling, tillväxt och miljöpolitik. Kom ihåg att det inte finns något parti som så ofta och så gärna talar om nödvändigheten av att nå full sysselsättning och ökade reallöner som vänsterpartiet kommunisterna. Om ni säger nej till den ekonomiska tillväxten i tron att den står i motsats till en bättre miljö, då skadar ni framför allt de grupper som varken skulle få glädje av att vi har resurser för att förbättra miljön eller resurser för att ge människor jobb, trygghet och högre realinkomster. De borgerliga partierna försöker tala så litet som möjligt om budgetpolitiken och budgetunderskottet, och jag kan förstå dem. De gör i sina motioner egentligen inget allvarligt menat försök att uppnå ett statsfinansiellt resultat. De gör olika påståenden om vad deras alternativ leder till, men dessa håller knappast för en närmare granskning. Dessutom har de valt metoder för att skaffa pengar som egentligen gör ont värre, nämligen att sälja ut statliga företag som faktiskt ger staten inkomster. De vill helt enkelt realisera kapitaltillgångar och förvandla dem till konsumtion. I den utsträckning detta har skett it.ex. Storbritannien har det bara förvärrat budgetsituationen och den ekonomiska situationen. I stället för att försöka föra en distinkt och annorlunda finanspolitik än regeringen har varje parti sysslat med att snickra ihop sina egna profiler. De har lyckats i den meningen att det har blivit en snårskog av förslag, som i hög grad slår ihjäl varandra, om man skall försöka realisera dem samtidigt. Det finns knappast någon besparing om vilken man är ense, och det finns knappast en linje på något område som skulle kunna kallas för borgerlig politik. Däremot trängs en mängd löften om skattesänkningar i dessa motioner. En undran har inställt sig hos många: Hur skulle en regeringspolitik byggd på detta sätt se ut? Finns det någon annan upplösning av den borgerliga härvan i den ekonomiska politiken än att Sverige på nytt kastas ut i ett statsfinansiellt moras? När nu de borgerliga företrädarna i denna debatt har en chans att redovisa var den gemensamma linjen finns och var det finns som skulle skapa tilltro till borgerlig, ekonomisk politik i Sverige, så ta då den chansen inför åhörarna här i Sveriges riksdag! Däremot får vi höra mycket om hur gärna man vill sänka skatterna. Carl Bildt ville ha besked om var regeringen står i den frågan. Vi har inbjudit oppositionspartierna till överläggningar om den långsiktiga skattepolitiken. Före dessa överläggningar har vi inte velat binda upp regeringen, än mindre det socialdemokratiska partiet, till en viss hållning i de grundläggande frågorna. Men några ting måste ändå klaras ut för att få vetskap om sådana överläggningar är meningsfulla. Anne Wibble säger att vi måste sänka marginalskatterna också för 1988. Annars har vi ingen chans att klara avtalsrörelsen, menar hon. Men Anne Wibble måste väl vara medveten om att marginalskatterna sänks 1988. I fjol vår var ni ju själv med om att här i riksdagen fatta beslut om skatteskalorna både för 1987 och 1988. Vi har därmed en framförhållning i skattepolitiken, något som aldrig fanns under den borgerliga regeringstiden. Låt oss se på situationen på litet längre sikt. Vilken är egentligen den borgerliga linjen? Moderaterna säger klart och utan omsvep att det samlade skattetrycket måste sänkas. Det skall såvitt jag förstår uppnås på två sätt. Det ena är att ha nolltillväxt i landets kommuner, dvs. förbrukningen i kommunerna får över huvud taget inte öka under resten av 1980-talet. Det betyder att de kommunala utgifterna måste sänkas per invånare. Även om antalet barn ökar måste man spendera mindre per barn. Även om antalet åldringar växer måste man satsa mindre på äldreomsorgen. Även om operationsköerna växer — landstingen har ju hand om sjukvården — så skall det bli mindre pengar till sjukvården. Det är innebörden i moderaternas linje, och den linjen anser vi vara ett generalangrepp på den generella välfärdspolitiken. Nu hörde jag Anne Wibble säga att moderaternas skattepolitik är ”något” orealistisk. Vad betyder det? Antingen är en politik realistisk eller orealistisk. Eller vilken förfinad nyans ligger i att den är något orealistisk? Ni utlovar eget rum åt var och en i långvården, och ni utlovar en snabb avveckling av sjukvårdsköerna. Ni utlovar också en snabb förbättring av situationen på barnomsorgens område. Skall ni förverkliga allt detta under nolltillväxt i kommunerna för att tillsammans med moderaterna åstadkomma ett sänkt skattetryck? Carl Bildt och Lars Tobisson låter som en något provinsiell upplaga av Ronald Reagan. Bara vi sänker skatterna, menar de, börjar folk spara och arbeta så förtvivlat mycket att statsinkomsterna växer på ett sätt som gör att vi aldrig behöver bekymra oss för något budgetunderskott. Ronald Reagan fick faktiskt hela det amerikanska folket att tro detta. Nu gäller det att förhindra att svenska folket börjar tro samma sak. För vad Ronald Reagans politik med kraftiga skattesänkningar har åstadkommit är att ha fört USA in i en fullständigt omöjlig statsfinansiell situation. Därför är frågan: Tror folkpartiet och centerpartiet att ni kan föra Ronald Reagans skattepolitik i Sverige? Tror ni att sänkta skatter leder till ökade statsinkomster? Om detta är den borgerliga utgångspunkten för samtal om skatterna, då tror jag — för att använda Anne Wibbles uttryck — att samtal om skatter är något orealistiska.

Fru talman! Finansministern var som vanligt, frestas man säga, mycket nöjd med den tredje vägens politik och överraskande obekymrad om de negativa effekter som den svaga finansplanen har framkallat på olika marknader. Han målade upp hur socialdemokraterna hade lyckats vandra den smala stigen mellan ensidig åtstramning och inflationsdrivande expansion samt kommit fram till målet: en exportledd utbyggnad av näringslivet. Detta var någonting som omedelbart efter den jättelika devalveringen fungerade nödtorftigt. Men efter hand har kostnadsläget i Sverige förstörts, och vi kan nu se i finansplanen hur den låga tillväxt vi har — Sverige hör till de länder som ligger lägst i den internationella tillväxtligan — nästan i sin helhet under senare år har gått till konsumtion. Vi har alltså inte fått till stånd den kapitalbildning som vi alla var överens om skulle krävas för att rätta till obalanserna i vår ekonomi. Jag måste fråga: Ser inte finansministern att han är på väg till utgångspunkten —-att tredje vägen, som jag sade tidigare, leder i en cirkel — och att han åter står inför bekymret med tendenser till stigande underskott i bytesbalansen? Det är någonting som inte minst avtecknades i förra finansplanen, men finansministern räddades så att säga av det gångna årets gynnsamma förändringar inom den internationella ekonomin. Vi kan se tillbaka på snart fem år. Först fylldes den lediga kapaciteten ut, men det kom inte några investeringar för en expansion. Orsakerna ligger naturligtvis i kostnadsnivån, som kom till uttryck i den höga räntan, och i de farhågor man hyser för den kommande löneutvecklingen och prisutvecklingen. Inte minst sammanhänger det med bristen på fasta spelregler i vår ekonomi. Finansministern gör anspråk på att bekämpa inflationen, men det är bara tomt prat och tomma demonstrationer. Regelbundet har det varit så under de här åren att prognoser som finansministern har ställt upp har överträffats med det dubbla, med undantag för det just gångna året — men, återigen, förtjänsten låg inte i den svenska politiken. Framför allt är ju bekymret att inflationstakten hela tiden är högre än i våra konkurrentländer. I finansplanen sade finansministern att inflationen i år skall bli bara 4 90. På 14 dagar steg priserna med nästan 1 26, och sedan var regeringen raskt ute igen med prisstopp, någonting som finansministern vet är verkningslöst. Man behöver inte gå till andra experter, utan man kan gå till finansministern själv. Jag skulle kunna citera vad finansministern har sagt i en tidigare debatt, men jag återkommer till det, så att finansministern får begrunda sina tankar en stund till.

Fru talman! Finansministerns anförande gick i stort sett ut på att det går ganska bra nu, men han är ändå litet orolig inför 1988. Han gjorde ett stort nummer av att oron just precis nu är mera internationellt betonad. För min del skulle jag då dra den slutsatsen att kraven på vår svenska ekonomiska politik blir än större, att vi kan lösa problemen på egen hand. Det föreföll som om finansministern helt delade den uppfattning som jag gav uttryck för om vikten av att få ner prisoch lönekostnadstakten. Jag tyckte också att det verkade som om han gav mig i stort sett rätt när jag förklarade att man inte bör höja arbetsgivaravgifterna. Ändå vill han göra det. Han menade, såvitt jag kunde förstå, att riksdagen måste verkställa vad LO vill ha, nämligen en bättre sjukpenningreform för de deltidsarbetande. Låt mig påminna om att folkpartiet i sitt budgetförslag har lagt in medel för en sjukpenningreform, men vi tycker att det är en ovanligt krånglig och dålig lösning som regeringen har föreslagit. Om parterna i en förhandling vill fördela utrymmet på ett visst sätt, är det självfallet tillåtet, men riksdag och regering bör inte i förväg inteckna en stor del av det lilla utrymme som kan finnas. I fråga om marginalskattesänkningarna verkade han också ge mig rätt. Det behövs en marginalskattesänkning för att löntagarna skall få någonting kvar i lönekuvertet. Det beslut som fattades 1986 gick i första hand ut på att höja grundavdraget, vilket var en helt annan typ av skatteförändring. Fortfarande har nästan alla heltidsarbetande högre marginalskatt än 50 76. Det finns alltså stort behov av sänkningar. Finansministern nämnde ingenting om andel i vinst. Kan jag möjligen tolka det som att han ändå kan tänka sig att överväga att undvika att lägga fram förslag som skulle försämra utsikterna för anställdas vinstandelar? Till de problem som kommer 1988 kan också läggas att när prisstoppet väl hävs, vare sig det nu blir förr eller senare, finns med stor sannolikhet ett uppdämt behov av prisförändringar. Därtill kommer de uppdämda behov av prishöjningar på livsmedelsprodukter som måste komma den 1 juli 1987, om inte regeringen lägger ut ytterligare budgetmedel på detta. Det är klart att förutsättningarna för lönerörelsen 1988 blir med alla de här förändringarna inte de bästa. Jag tycker att finansministern kunde ha något större ambition att underlätta en utveckling som man nu säger ändå går i rätt riktning. Risken är nämligen stor att den annars börjar gå i fel riktning igen 1988, och det vore utomordentligt beklagligt.

Fru talman! Finansministern tyckte att jag pratade för mycket miljöpolitik, om jag förstod det rätt. Låt mig då kommentera något som inte är miljöpolitik. När det gäller kapitalbildningen uttryckte också finansministern oro för att hushållssparandet är så lågt och t.o.m. negativt, men han kunde inte riktigt förstå vad det berodde på. Han kunde heller inte redovisa några förslag om hur det skall förändras. Från centerpartiets sida har vi i en motion i år kommit tillbaka till ett förslag som vi har fört fram tidigare om privata investeringskonton som skall användas för investeringar i rörelser och i bostäder, för att stimulera hushållssparandet. Jag tror att det är nödvändigt, för uppenbarligen har hushållen inte förtroende för sparandet som idé. Historieskrivning är alltid svårt. Finansministern startade debatten om inflation med att beskriva hur eländigt det var 1982. Då skall man komma ihåg att när den borgerliga regeringen avgick var takten i inflationen, om jag minns rätt, någonting på 6 20. Sedan kom den stora puffen genom att man devalverade, så att inflationen på helår räknat var uppe i de 14 26 som finansministern angav. Finansministern anförde också begreppet regional balans som ett mål. Han redovisade nyss ganska många vackra siffror för den ekonomiska utvecklingen, men vem är det egentligen som har fått betala de positiva delsiffrorna i den svenska ekonomin? Jag vill hävda att det är miljön, det är glesbygden och skogslänen och det är fördelningspolitiken. Det är uppenbart att socialdemokraterna för en politik för koncentrationsorterna och för de stora företagen. Jag ser att miljöministern har gått ut ur kammaren. För en tid sedan sade hon att hennes uppgift i regeringen var att stimulera de andra ministrarna och departementen till större miljömedvetande. Jag vet att det är en svår uppgift, och jag avsåg att hjälpa henne litet grand med det inlägg som jag gjorde inledningsvis. Nu säger finansministern att det finns ett helt departement som sysslar med miljöfrågor. Ja, det är detta som oroar mig en del, att det finns en så skarp gräns. Det var därför jag använde en tredjedel av mitt anförande till att försöka lägga fram förslag om hur man skulle kunna koppla ihop de här sakerna, bl.a. i skattepolitiken. Sedan är det ju trevligt om vi kan komma ut inte bara på åkrarna utan också någon annanstans och diskutera. Finansministern rekommenderade stövlar. Jag hade tänkt att vi skulle slopa stråförkortningsmedlen, men det slog mig när finansministern stod i talarstolen att vi kanske skall ha dem kvar ett tag till för överblickens skull när vi kommer ut.

Fru talman! Några små ord fick jag som vägledning av Kjell-Olof Feldt, men jag skall försöka visa att riktigt så enkelt som han tror eller låtsas tro är det inte. Varför skapa motsättning mellan strävan efter tillväxt och bättre miljö? frågar finansministern. Men, Kjell-Olof Feldt, det är ju precis det regeringen håller på med. Den typ av tillväxt som man satsar på är på kollisionskurs med möjligheterna att skapa en bättre miljö. Det är så att säga inbyggt, eftersom det är en rent kapitalistisk ekonomi som byggs upp = till stor förnöjelse för såväl EG-krafter, som jag nämnde, som rundabordsherrarna och moderaterna här i Sverige. Tillväxten kan ju ske på olika sätt. Det handlar naturligtvis om hur tillväxten skall se ut. Därför tog jag bl.a. upp transportpolitiken i landet. Den har nämligen ett nära samband med våra möjligheter att rädda skogen liksom med risken att föröda skogen. Det finns två vägar. Man kan göra som i dag och satsa på fortsatt massbilism och tunga landsvägstransporter i stället för att satsa på statens järnvägar, spårbunden trafik och mycket bättre kollektivtrafik än i dagens läge, vilket också skulle betyda en mycket bättre regional rättvisa. Man kan satsa på lyxbroprojekt typ Öresundsbron och motorvägssystem typ motorvägen i Bohuslän i stället för på många mindre, regionalt rättvisa brooch vägupprustningar. Man kan välja att satsa på en svensk handelsflotta och på kustoch insjöfart eller som hittills att fortsätta med att sälja eller flagga ut den svenska handelsflottan. Detta är förödande, om man ser till tillväxtens innehåll. Det är en mycket farlig väg, i varje fall om man vill värna om miljön. Jag förstår inte varför man har inrättat ett miljödepartement i det här landet och tillsatt en miljöminister, om det bara är för de vackra orden som Birgitta Dahl får framföra medan Kjell-Olof Feldt råder. Till sist vill jag fråga Kjell-Olof Feldt: Varför satsar man 675 miljoner på en bit motorväg, medan man anser att de svenska pensionärerna inte skall få fortsätta att ha den pensionärsrabatt som de har fått och som har glatt många av dem som reser mycket? Pensionärer reser nämligen mycket tack vare rabatten. 26 miljoner har plockats bort ur budgeten som SJ hade behövt, medan man satsar 675 miljoner på en motorväg. Vad är detta för politik? Den visar dock litet av tillväxtens kapitalistiska innehåll.

Fru talman! Låt mig börja med prisstoppet, som numera är så fördömligt, meningslöst och farligt. Under den borgerliga regeringstiden hann man med fyra allmänna prisstopp. Under 1977 var det två stycken och ytterligare ett kom 1980. Då infördes det uttryckligen för att underlätta avtalsrörelsen, och det skulle förlängas om det blev låga avtal, sade man. Nu blev det inte så låga avtal, så man fick upphäva prisstoppet. Man kom igen 1981. Det som var fullständigt legitimt och riktigt att göra 1980 är alltså nu nästan livsfarligt för Sveriges ekonomi eller i varje fall fullständigt gagnlöst. Men det räcker inte med detta. Under den borgerliga regeringsperioden kvarlåg det selektiva prisstoppet hela tiden. Dessutom hade man prisreglering oavbrutet i form av obligatorisk förhandsanmälan på ungefär halva konsumtionsvaruområdet hela perioden från början av 1978 fram till 1982. Mer reglerande på den svenska marknaden när det gäller priser än under den borgerliga tiden har vi inte haft. Om jag någonstans hittar argument för att vara försiktig med prisstopp och prisregleringar är det i erfarenheterna från den tid ni höll på med sådant. För att visa de exakta talen för prisutvecklingen vill jag säga Karl Erik Olsson att decembertakten för konsumentprisindex 1981 var 9,4 96, 1982 9,9 20, 1983 9,3 90, 1984 8,1 20, 1985 5,8 6 och 1986 3,3 2. Så har det gått med priserna i Sverige. Lars Tobisson säger nu — och det tyder kanske på en gryende insikt — att den tredje vägen om den misslyckas leder tillbaka till utgångspunkten. Vad var utgångspunkten? Jo, vad vi övertog efter de borgerliga regeringarna: våldsamma underskott, växande arbetslöshet, industrikris och stora underskott i utrikeshandeln. Vad jag försöker visa och vad jag tror att den ekonomiska verkligheten visar är att vi lyckligtvis avlägsnar oss från utgångspunkten, från de borgerliga åren. Det är väldigt litet i Sverige i dag som påminner om det ekonomiska tillståndet under den tid då moderata samlingspartiet härjade i regeringskansliet. Jag tror att med en klok uppläggning går vi vidare. Lars Tobisson måste begå starkt våld på verkligheten för att kunna beskriva situationen som han gör när han säger att vi har stagnation i investeringsutvecklingen. Industriförbundet, som absolut inte kan anklagas för att gå regeringens ärenden, förutspår en ökning av investeringarna i landets industri på 10 96. Lars Tobisson får allt avrunda ganska duktigt för att få det till 0. Om den investeringsökningen kommer till stånd betyder det att svensk industri på de sex åren sedan devalveringen ägde rum 1982 har ökat sina investeringar med nästan 60 20. Byggnadsinvesteringarna har fördubblats, och om någonting brukar vara ett uttryck för att man bygger ut kapaciteten är det att man bygger ut lokaler för att ta in fler maskiner i och ha fler människor som jobbar i. Det har alltså inte alls gått så illa med våra investeringar som Lars Tobisson försöker beskriva det. Att vi däremot kan säga att vi behöver hålla investeringstakten hög med de ambitioner vi har när det gäller sysselsättning och reallöner är en annan sak än att påstå att vi har haft en period med stagnation. Det är inte heller sant att Sverige tillhör dem med den lägsta tillväxten bland industriländerna. Skulle vi titta på tillväxten per invånare — den har nämligen i hög grad att göra med hur snabbt arbetskraften ökar i de olika länderna — ser vi att tillväxten i Sverige är i nivå med genomsnittet i OECD-länderna. Sedan återstår min fråga till Lars Tobisson: Vad är skillnaden mellan Danmark och Sverige? Varför måste Danmark, som har gynnats på samma sätt som Sverige av sänkta oljepriser och sänkta räntor, ha tre åtstramningspaket och lagstifta om lönerna? Anne Wibble tror jag inte begriper riktigt vad jag sade. I och för sig kan man tycka att det är krånglig teknisk lösning för att åstadkomma timsjukpenning, men det var inte poängen. Poängen med min fråga var: Vad tror Anne Wibble att Landsorganisationens privatanställda medlemmar gör i nästa avtalsrörelse, om de får höra att den reform de har väntat på i 20 år har stoppats i riksdagen, att de fortfarande skall ha sämre sjukförmåner än andra anställda? Vi brukar ju säga i denna riksdag att vi skall gynna industrin. Den måste ha goda villkor och kunna rekrytera bra folk. Men när äntligen också arbetsgivarna har insett detta på det sociala området skall riksdagen säga nej. Vad tror Anne Wibble händer? Går det inte att beskriva det härifrån talarstolen — Anne Wibble brukar ju vara ganska talför? Sedan påstår Anne Wibble att vi behöver en ny skattereform 1988, eftersom fortfarande nästan alla heltidsarbetande har marginalskatter på över 50 20. Sanningen är att marginalskatten 1988 kommer att vara högst 50 20 upp till inkomst på 155 000 kr. Menar Anne Wibble verkligen att nästan alla heltidsarbetande har högre inkomst än 155 000 kr. om året? I så fall är Sverige mycket rikare och mycket duktigare än vad jag har trott. Det är alltså omvänt. Nästan alla heltidsarbetande kommer att ha en marginalskatt på högst 50 96 år 1988. Så återstår min fråga till folkpartiet och centern: Anser ni liksom moderaterna att ett sänkt skattetryck är möjligt i Sverige, och skall det genomföras med moderaternas metoder — nolltillväxt i den kommunala sektorn och sedan tro på Reagan? Kan jag få ett svar på den frågan? — det skulle underlätta formuleringen av inbjudan till de skattepolitiska överläggningar som vi eventuellt skall ha. Jag tyckte inte att Karl Erik Olsson talade för mycket om miljöpolitiken. Däremot förvånade det mig att det mitt i all miljöpolitik inte kom ett ljud om kärnkraften. Det gjorde det inte nu heller, trots att han inviterades till att kommentera Lars Tobissons utläggning om att en avveckling av kärnkraften inte är möjlig i Sverige. Tror ni att ni kan hålla på att lura folk genom att tiga om så uppenbara motsättningar mellan två broderpartier inom borgerligheten? Jag måste fråga centerpartiet om inte centerns skattepolitik har gått litet vilse. Dels säger man att man skall sänka marginalskatterna för alla, dels vill man sänka skatterna mest för dem som har de lägsta inkomsterna. Det går inte att göra samtidigt och i samma land. Olof Johansson sade att ni vill sänka skatten på arbetande kapital men skärpa skatten på konsumtionskapital. Jag undrar vad som är konsumtionskapital, som ni skall skärpa skatten på. Jag har en tredje fråga. Ni vill höja skatten på energi och vissa råvaror. Med det vill ni finansiera skattesänkningar på andra områden. Men syftet med de höjda skatterna på råvaror och energi är ju att minska energiförbrukningen, minska användningen av miljöfarliga bränslen osv. Då skall ni ju få in mindre skatt, om det hela fungerar. Men då har ni väl inga pengar att använda för att sänka skatterna på andra områden! Jag undrar, Karl Erik Olsson, med all respekt, om inte centerpartiet borde utnyttja en tid till studium av elementa i skattepolitiken, eventuellt med hjälp av skatteutskottets kansli. Jag tror att de ställer upp med en grundkurs. Så virrigt får det inte gärna vara, om ni skall delta i den seriösa skattedebatten, att ni har så många oförenliga linjer samtidigt. I och för sig representerar centerpartiet väl den borgerliga ekonomiska politiken, men det blir alltför ostentativt när ett parti inom sig driver tre fyra olika linjer. Det räcker med att ni är tre partier med tre, fyra eller fem olika linjer i nästan varje fråga. Fru talman! Jag hade hoppats på att det skulle skapas någon klarhet i vad en borgerlig ekonomisk politik består av. Hittills har jag inte fått svar ens på någon av de relativt enkla frågor jag har ställt.

Fru talman! Jag lovade återkomma till finansministerns egen syn på prisstopp. Vid ett sammanträde med Nationalekonomiska föreningen, som Olof Johansson tidigare har påmint om, sade finansministern att prisstopp lurar väldigt få. Och han tillade att som metod att eliminera inflation är den verkningslös. Liksom beträffande inflationen har finansministern gång på gång förutsett ett trendbrott på löneutvecklingens område. Varje gång har dessa förutsägelser kommit på skam. Låt mig påminna om hur det var förra året. I finansplanen 1986 — alltså för drygt ett år sedan — sade Kjell-Olof Feldt att lönerna stiger i år med 5,5 9o. Vid den sedvanliga debatten i Nationalekonomiska föreningen gick Kjell Olof Feldt sedan till angrepp på den socialdemokratiske ekonomen Nils Lundgren, som hade vågat betvivla denna prognos, och sade: Nils Lundgren är något lättsinnig i sin prognos beträffande löneutvecklingen: han hugger till med 8 I lönestegring, något som verkar helt och hållet taget ur luften. Även vi moderater sade i vår motion att det skulle komma att bli omkring 8 Yo. I den reviderade finansplanen var man uppe i 6 96. I årets finansplan, då större delen av 1986 kunde överblickas, var procenttalet 7,9, och det var ju ganska nära. Nu har vi fått siffror för löneglidning mot slutet av förra året, och nu vet vi att det t.o.m. blir mer än 8 96. Därmed har alltså den tredje vägens politik misslyckats på den här punkten. Men finansministern ger sig inte. Det skall bli nya överläggningar. Nu hugger man till med prisstopp, och han säger att i utbyte har han fått det dithän att det inte blir några omförhandlingar. Men det hjälper inte, för löneutvecklingen fortgår alldeles oavsett vad som står i avtalet. Den beror på mycket starka krafter — i det här sammanhanget på den valutapolitik Sverige för. I och med att vi nu smygdevalverar hela tiden skapas ett utrymme, särskilt i exportföretagen, som — om det inte skall komma fram helt och hållet i ökad vinst — måste leda till löneglidning. Det betyder att om finansministern verkligen vill göra någonting åt det här problemet, skall han inskrida mot den valutaregim vi har. I vår motion i år har vi förordat en anslutning till det europeiska monetära samarbetet. Detta ger anledning att något ytterligare ta upp problemen med valutaregleringen. Vi var glatt överraskade när regeringen i den reviderade finansplanen förra året plötsligt hade nått den goda insikten att det här med valutareglering inte var bra. I år sägs det inte ett ord om detta, och det tycker vi är illavarslande. Vi menar att det inte går att stanna vid en halvmesyr, som regeringen tycks vilja. Man måste göra en snabb och fullständig avveckling av valutaregleringen, och då också ta med portföljinvesteringarna. Finansministern har frågat mig vad det är som är så bra i Danmark och inte här. Låt mig ge ett exempel. I Danmark tog man bort de restriktioner som gäller försäljning av statsobligationer. Därigenom har man i Danmark också kunnat få ner ränteläget, trots att statsskulden där är större än i Sverige. På samma sätt har man i Danmark faktiskt fått ned inflationsutvecklingen jämfört med den svenska utvecklingen. Vi förordar att man följer det här exemplet och hoppas att finansministern kan ansluta sig till det. Jag återkommer till min slutsats: Den tredje vägens politik går i cirkel, och vistår inför en lång rad olösta problem. Det som har åstadkommits är bara att det har gått mycket tid, att man har försuttit utrymme under en internationell konjunkturuppgång som vi hade kunnat använda för att göra någonting åt problemen. Vi har i motioner till riksdagen i vår skisserat vad som i verkligheten behövs. Det behövs en moderat politik med sänkta offentliga utgifter. Vi får lägre skatter men ändå ett mindre budgetunderskott, för att kunna åstadkomma en starkare finanspolitik, och kanske framför allt en avreglering som främjar arbete, sparande och satsningar för framtiden.

Herr talman! Jag skall svara på några av finansministerns frågor i hopp om att han skall svara på några av mina i sin nästa replik. Angående skattetrycket har jag sagt flera gånger och kan gärna upprepa — det står också att läsa i vår skattepolitiska motion — att vi anser att moderaterna ställer ut något orealistiska löften om hur snabbt man kan åstadkomma sänkningar av det totala skattetrycket. Det står också att läsa att vi menar att ambitionen bör vara att det skall gå nedåt, inte uppåt — som det blir med socialdemokratisk skattepolitik. Sedan måste någon ha missförstått den andre, eftersom finansministern föreföll helt omedveten om vad jag sade när det gällde timsjukpenningen. Jag talade om — och det står också att läsa i vår ekonomisk-politiska motion och i den motion som vi har avlämnat med anledning av den speciella propositionen om denna reform — att vi vill ha en reform och att vi har avsatt pengar i vår budget fr.o.m. den 1 januari 1988. Jag kan inte tänka mig annat än att alla berörda människor måste vara mycket nöjda med detta. Får jag sedan återkomma till problemen i ekonomin på litet längre sikt vad gäller arbetslöshet och investeringar. Det är ändå så, att den fulla sysselsättningen är ett mycket viktigt mål — för att inte säga det viktigaste målet — för den ekonomiska politiken. Det trodde jag att vi var ganska överens om i Sverige. Jag blev litet överraskad över att statsministern i morse föreföll anklaga de borgerliga partierna för att medvetet vilja öka arbetslösheten. För min del skall jag inte anklaga någon för att medvetet vilja göra detta, men det är ändå ett faktum att arbetslösheten för närvarande är för hög. Skall man åstadkomma en minskning måste man få en högre tillväxt i ekonomin. Många beräkningar visar att det enda sättet att skapa flera arbeten i landet än vad man nu kan räkna med är att åstadkomma en högre ekonomisk tillväxt. För att få en högre tillväxt måste man göra ett par olika saker. Bl. a. gäller det att få kontroll över priser och löner och att öka investeringarna. Flera saker kan man göra omedelbart. Man kan sänka marginalskatterna, men det vill finansministern av något skäl inte göra nu. Vidare kan man stimulera vinstandelssystem, men det vill han inte heller göra. Sedan kan man frisläppa företagens investeringsfonder. Det har han inte sagt någonting om, så det vill han kanske göra. Sedan finns det ett par saker som man inte bör göra. Först och främst bör man inte höja arbetsgivaravgifterna, eftersom en höjning skulle försämra kostnadsläget och försvåra avtalsrörelsen nästa år. Det vill finansministern ändå göra. Jag tycker att detta är en mycket egendomlig, för att inte säga ganska dålig, ekonomisk politik.

Herr talman! Det gläder mig att finansministern i sin replik tog upp frågan om en viss förändring av skattetrycket. När han får höra förslag som är litet olika de vanliga och som innehåller litet nya idéer blir kommentaren att det är virrigt, men jag blev inte särskilt förvånad över att höra detta. Det är det traditionella sättet att komma undan en saklig debatt på det här området. Jag tror inte att någon förväntar sig att vi fullständigt skall kunna avvara den energi som vi föreslår för beskattning. Under en ganska lång tid kommer den ifrågavarande energin att finnas kvar, men i mindre mängd. I mitt första anförande sade jag också att man, om man följde vårt förslag, skulle stimulera en alternativ energianvändning, vilket är positivt med tanke på sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten, som i viss mån skulle utgöra en kompensation och bidra till en sänkning av det totala skattetrycket. Det har också funnits en statlig utredning som diskuterat skillnaden mellan arbetande kapital och konsumtionskapital. Småföretagen har ett arbetande kapital som är beskattat. Hushållen lånar sannolikt kapital för sin konsumtion i dag, vilket kommenterades av finansministern. Det finns alltså en skillnad. Problemet är svårt, men vi kan inte vara förhindrade att ta upp det bara därför att det är svårt. Sedan noterade jag med tillfredsställelse att inflationstalen hyfsades, så att vi fick de riktiga uppgifterna. Beträffande de två första nioprocentiga talen kan man naturligtvis lägga in devalveringseffekten, vilket skulle reducera de båda talen ytterligare. Jag nämnde kärnkraften i mitt första anförande. Jag var kritisk, men sade inte särskilt mycket. Senare tog jag inte upp kärnkraften. Skälen är två. Dels rör det sig nog om den mest etablerade centerståndpunkten, dels sade Olof Johansson i sitt anförande en hel del i frågan, och jag tycker inte att man behöver uttrycka sig tydligare. Avslutningsvis vill jag säga att jag tycker att det väsentliga är att veta om finansministern anser att det finns anledning att ta ekologiska hänsyn i ekonomin eller om alla ekologiska frågor och miljöfrågor skall vara hänvisade till ett enda departement.

Herr talman! Jag väntar också på svar från finansministern, men det tycks som om det är alltför seriöst för en finansminister att i ett sammanhang greppa frågor som har med ekologi, miljö och ekonomi att göra. Det är liksom inte vanligt att Kjell-Olof Feldt behöver göra det. Men jag skulle ändå vilja veta litet grand om hur Kjell-Olof Feldt — och kanske också övriga i regeringen — ser på det här med tillväxtens innehåll. Jag skulle också vilja veta vad Kjell-Olof Feldt har att säga till de pensionärer som kommer att bli av med SJ-rabatten för sina resor. Jag hörde inte ett endaste ord om detta. Vidare vill jag ta upp frågan om EG, för Kjell-Olof Feldt — som i varje fall på det området borde veta ganska mycket — har hittills inte kommit med någon kommentar alls i det hänseendet. Men det finns ju en möjlighet till! EG-debatten har nästan helt uteblivit, trots att det — enligt vad jag anser — på odemokratiska vägar och bakom kulisserna länge pågått försök att driva Sverige in i EG. På den tiden det begav sig i EEC-debatten på 1960-talet och 1970-talet stod det nog klart för ganska många människor, eftersom det var en öppen debatt, att det här inte rörde sig om någon vanlig internationalism eller om t.ex. frihandel, utan det handlade om kassaskåpens internationalism. Jag anser nog att det fortfarande till stor del förhåller sig så, med tanke på vilka inflytelserika personer och koncerner som finns i ledningen för lobbyverksamheten då det gäller att hävda att Sverige skall anpassa sig alltmer till EG. Det märkliga är att regeringen här har bedrivit en väldigt offensiv politik. Det gjorde också Kjell-Olof Feldt när han tillsammans med dåvarande utrikeshandelsministern Hellström var nere hos OECD-ministrar och drev just de krav på trafikoch transportområdet som nu börjar vinna insteg i Sverige. Vi har sett en del av detta i budgeten genom satsningarna på motorvägar. Vidare vet vi att Öresundsbrofrågan o.d. är på tapeten. År 1985 talades det klarspråk. Jag har kvar ett pressmeddelande där det står att Kjell-Olof Feldt reste runt i Europa och hoppades kunna ”sälja” Volvochefen Gyllenhammars Scandinavian Link-visioner till olika ministrar och olika länder i Europa. Han har väl ”lyckats” rätt bra, får man säga. De stora rundabordsherrarna — storfinansen i Europa — hade redan jobbat ganska hårt, så det var kanske inte så mycket kvar att göra för Kjell-Olof Feldt. Men nu håller man på att försöka förverkliga de här idéerna i Sverige. Det är allt i enlighet med EG:s vitbok om framtiden — detta passar mycket väl in i bilden av Kjell-Olof Feldts agerande å den svenska regeringens vägnar. Ändå har jag i ett och ett halvt års tid när det gäller Scandinavian Link-projektet och anpassningen till Europa endast fått till svar att regeringen aldrig har lagt sig i frågorna. Går det, Kjell-Olof Feldt, att få ett konkret svar? Tänker regeringen stoppa Scandinavian Link?

Herr talman! Prisstopp lurar väldigt få, säger Lars Tobisson. Ja, det lurade i varje fall fyra borgerliga regeringar, som höll i gång med prisstopp och prisregleringar i sex år. Jag tycker det är ojust att kalla det för smygdevalvering när dollarn sjunker och D-Marken stiger i värde. Det smusslas ju inte med detta. Vi tillämpar den valutapolitik som faktiskt infördes under den borgerliga tiden. Och framför allt var det ingen som talade om smygrevalvering under de år då dollarn steg och D-Marken och yenen sjönk i värde. Då sade ingen att kronan smygrevalverades. Lars Tobisson sitter ju i riksgäldsfullmäktige och borde ändå veta att användande av den här typen av ord kan, låt mig säga i mindre upplysta kretsar, skapa intrycket att Sverige håller på att smygdevalvera — när det ändå måste stå klart för envar hur vår valutapolitik är konstruerad och att det är först nu i dag som moderaterna påstår att de vill byta valutapolitik. Det kan man i och för sig diskutera, men var vänlig och använd en korrekt benämning på den valutapolitik som vi har bedrivit i snart tio år. Lars Tobisson formulerar om min fråga till honom och påstår att jag har frågat vad som är så bra i landet. Det har jag definitivt inte frågat om. Jag har frågat varför Danmark behöver tre åtstramningspaket under loppet av ett år, när landet beskrevs som ett mönsterland när det gäller den ekonomiska politiken. Jag kan svara på Lars Tobissons fråga om varför man kan ha lägre räntor i Danmark. Det kan man ha därför att man importerar kapital för brinnande livet. Man emitterar danska statsobligationer som köps av västtyska kapitalister, eller vilka det nu är. Visst skulle vi få ned räntorna i Sverige också om vi började låna utomlands igen, som man gjorde på er tid. Men det är detta som vi har bestämt oss för att inte göra. Då kommer de obalanser vi har att synas på räntenivån. Det är vår egen uppgift att ta bort dessa obalanser. Vi skall inte anlita andra sparare. Jag förstår över huvud taget inte hur ni kan hävda att vi, samtidigt som vi skall göra allt för att öka det inhemska sparandet, skall lura oss själva genom att låta andra människor spara åt oss och genom att börja importera kapital igen. Vi säger nej till denna politik. Jag tycker dessutom att det är oerhört riskfyllt att ha mängder av statsobligationer nominerade i det egna landets valuta liggande i utländska händer. Jag tror att man i Köpenhamn ibland är ganska nervös för vad som kan hända om förtroendet för den danska kronan skulle svikta. Jag vet vilka frågor som Anne Wibble ställde till mig. Möjligen undrar hon varför vi inte går med på att sänka marginalskatterna redan 1988. Det är bra att Anne Wibble inte håller fast vid sin ursprungliga uppgift om att nästan alla heltidsarbetande skulle ha mer än 50 96 marginalskatt, eftersom de inte har det. Vi anser att en isolerad sänkning av marginalskatten 1988, utöver det som redan har gjorts, inte skulle fylla något vettigt syfte om vi inte — jag kommer att vara envis på den punkten — kan ta ett större och mer samlat grepp över inkomstbeskattningen. Det måste ge intrycket att vi inte vill bara en enda sak, nämligen sänka skatterna för dem som redan har höga inkomster — eftersom det betyder sänkta marginalskatter ovanpå de 50 procenten — utan att vi också vill göra något åt de orättvisor och det krångel som finns i skattesystemet. Det är svårt för vanligt folk att tycka att det är rimligt att nolltaxering fortfarande är möjlig i Sverige. Vi bör fortsätta på den väg vi tillsammans började på 1981. Då är vi gärna med och diskuterar en skattereform. Vi fick ändå ett besked från centerpartiet. Jag förstår att Karl Erik Olsson menar att man skall fördyra hushållens lån till konsumtion. Det handlar i praktiken alltså om en begränsning av avdragen. Det var ett reellt besked från centerpartiet. Det är åtminstone ett underlag för de fortsatta resonemangen på skatteområdet. Det är möjligt att Karl Erik Olsson har nämnt kärnkraften, men han undvek Lars Tobisson. Karl Erik Olsson gjorde en stor sväng kring moderaternas kärnkraftspolitik. Jag undrar vad det egentligen kan betyda för framtiden. Låt mig till Viola Claesson säga några ord om miljö och tillväxt. Jag försökte tidigare säga till Viola Claesson: Förväxla inte de enklare slagorden och tro inte att nolltillväxt i ekonomin betyder bättre miljö. Förväxla inte heller frågan om vad vi skall göra åt bilismen med behovet av hyggliga vägar att köra på. Det är möjligt att man på västkusten av miljöskäl, på grund av att det byggs en väg, angriper vägbygget mellan Göteborg och Uddevalla. Men blanda inte ihop detta problem med problemet att vi har en bilism som fördärvar miljön. Jag ser ingen poäng med att vi har bilar som fördärvar miljön men som måste köra på så dåliga vägar att vi har ständiga olycksrisker och förstöring av kapital. Det är helt olika saker. Vår strävan att bygga bättre vägar står inte alls i motsatsställning till att vi vill göra bilismen mindre miljöfarlig, och eventuellt begränsa den om det visar sig möjligt och nödvändigt. Att det nu skall byggas en motorväg mellan Göteborg och Uddevalla har ett direkt samband med att det håller på att byggas en stor bilfabrik i Uddevalla. Det är nödvändigt med hyggliga vägförbindelser med tanke på de enorma transporter inom samma företag som kommer att ske mellan Göteborg och Uddevalla. Det har ingenting att göra med Scandinavian Link. Det var en direkt lögn att jag någonsin skulle ha varit ute i Europa eller ens i Söderköping för att propagera för Scandinavian Link, ett begrepp som jag hållit mig ganska reserverad till. Det har emellertid ingenting att göra med regeringens vägbyggande och regeringens planer på järnvägsbyggande att man inom en grupp av europeiska näringslivsföreträdare har präntat uttrycket Scandinavian Link. Det har ingenting att göra med statens vägoch järnvägspolitik. Däremot är naturligtvis följande tanke mycket riktig: Varför skall vi inte kunna ha bra järnvägsoch = vägförbindelser Oslo—-Malmö— Köpenhamn? T.o.m. en vägförbindelse över till Köpenhamn vore tänkbar utan att vi raserar det ekologiska systemet i Norden. Tvärtom bidrar vi till en positiv utveckling av Sveriges ekonomi genom att öka våra möjligheter till kontakter med omvärlden. Syssla mindre med symbolfrågorna när det gäller miljöpolitiken och mera med de reella hoten. Bra vägar utgör i sig inget miljöhot. För mycket bilar och dåligt renade bilar utgör däremot ett hot. Nu har Viola Claesson inte någon ytterligare replik i denna debatt, men jag vill ändå säga följande. Om Viola Claesson menar, mot bakgrund av hennes angrepp mot vägbygget, att vi skulle lägga ned företaget Volvo, därför att det producerar något så förhatligt som bilar, så tycker jag att hon skall tala om det för oss. Då blir det lättare att förstå vad diskussionen handlar om. Herr talman! Lars Tobisson inledde denna debatt med en helt magnifik uppräkning av eländet i Sverige — socialbidragen, analfabeterna i våra skolor, vårdköerna och t.o.m. ubåtarna. Allt visade på det jämmer och elände som råder, och här krävs det krafttag, och här krävs det moderater som skall ut och sänka ubåtar och avskaffa analfabetismen i Sverige. Men jag tycker att man i debatten har visat att vad det egentligen handlar om är att vår inflation är för hög. Jag har pekat på svårigheterna. Men det grundläggande är att när vi skall ha en hög sysselsättning och låg inflation, får vi tänka oss helt andra grepp än dem som förekommer i de länder som har offrat den fulla sysselsättningen och som accepterar hög arbetslöshet. Jag noterar att talet om hårdare finanspolitik inte återkom i denna debatt. Nu handlar det om lägre skatter och ökad privat konsumtion. Om det är denna politik som ni vill driva riskerar vi ett annat misslyckande, nämligen att bytesbalansen på nytt börjar visa underskott. Om ni tänker er att strama åt den offentliga konsumtionen men släppa loss den privata tycker jag att det är konstigt att ni inte begriper vad det kommer att betyda för importen till Sverige om man lägger om politiken på det sättet. Slutligen, herr talman, hyllade Lars Tobisson privatkapitalismen och den fria marknaden. Det får han gärna göra. Men han säger att individen sätts före staten i de länder som driver den rena privatkapitalistiska linjen. Säg då det till de 33 miljonerna arbetslösa i de rika industriländerna, Lars Tobisson! Säg det till de 15 miljoner som är riktigt fattiga i USA! Förklara varför det land som har satsat hårdast på privatkapitalets frihet faktiskt har den högsta dödligheten bland spädbarn i de industrialiserade länderna! Det säger mig, herr talman, att situationen i vår blandekonomi, med den inblandning av socialism som vi faktiskt har, har lett till ett samhälle som hävdar sig väl vad gäller ekonomi, välfärd och frihet.

Herr talman! Vi har världens hårdaste skattetryck. Men detta har inte bidragit till en större trygghet eller en rättvisare fördelning. Tvärtom är det faktiskt så att ju hårdare skattetrycket blir, desto hårdare drabbar det också ekonomiskt svagare grupper, dels direkt, dels genom att tillväxten förtvinar. Det blir allt tydligare att vi i Sverige inte lever i den bästa av världar vad den sociala tryggheten beträffar. I andra länder tror man inte sina öron, när man får höra om våra långa väntetider till viktiga operationer och behandlingar. En stor offentlig sektor är ingen garanti för god vård och vård i rätt tid. När landstingsmonopolet fallerar blir det tvärtom ofta så att bara de rika kan skaffa sig erforderlig vård. Vårt höga skattetryck har också försvagat de skyddsnät den enskilde själv kan stå för. Allt fler saknar i dag en buffert mot ekonomiska påfrestningar. Allt fler har fått det svårt att leva på sin lön. Välfärden är också snarast ojämnare fördelad i Sverige än i länder som Västtyskland, Benelux och Japan. Till stor del beror detta på politiska beslut. EFO-gruppen i finansdepartementet har visat att stora delar av skattepengarna främst kommer redan välutbildade, välavlönade och väletablerade till godo i form av subventionerad verksamhet av olika slag. Likaså gynnar de enorma belopp som betalas ut i specialdestinerade statsbidrag främst de rika kommunerna. Men alla måste vara med och betala. För snart halvtannat år sedan utsågs Bengt Lindqvist till biträdande socialminister. Till hans huvuduppgifter skulle höra att ”värna om solidariteten med svagare grupper”. Samtidigt som jag önskade Bengt Lindqvist lycka till i hans arbete hoppades jag att detta skulle innebära ett nytänkande från socialdemokraternas sida. Socialdemokratin i Sverige har nämligen alltför länge och på alltför många områden satt solidariteten med de socialistiska idealen — inte minst att allt skall ske i det allmännas regi — framför solidariteten med människor. Detta har alltför ofta gått ut just över svagare grupper, begränsat deras valmöjligheter när det gäller boende, vård, barnomsorg och urholkat deras självkänsla och trygghet. Barnbidraget har aldrig varit så mycket värt som nu, kunde man läsa i en tidning häromveckan. Ja visst! 5 820 kr. per barn ger intryck av en imponerande barnvänlighet. Ändå har de flesta barnfamiljer sedan valet 1982 fått betala sitt s.k. ökade stöd själva genom skattehöjningar, som i regel varit mer än dubbelt så stora som det ökade stödet. Resultatet har inte bara blivit ökat bidragsberoende utan även medfört att många föräldrar tvingats öka sin arbetstid för att få ekonomin att gå ihop — stick i stäv med strävan efter mer tid över för barnen. Det har också gjort det svårare att bo i ett eget hem, något som vi vet att de allra flesta barnfamiljer drömmer om. Många hushåll som betalar tiotusentals kronor i skatt är samtidigt beroende av inkomstprövade bostadsbidrag och kanske också socialbidrag. Detta medför inte bara orimliga marginaleffekter så att man hamnar i fattigdomsfällan. Det tär också på självförtroende och självkänsla. Många litet äldre har svårt att förstå att dagens barnfamiljer faktiskt kan ha det rätt så besvärligt. De får ju så mycket i bidrag, sägs det. Jag undrar om Bengt Lindqvist och socialdemokraterna i övrigt förstår att kravet runt om i landet på att man skall kunna leva på sin lön när skatten är dragen inte bara är en ekonomisk fråga. Det är i hög grad en fråga om just självkänsla, egenvärde, om tro på sig själv och om tro på framtiden. Detta är en av anledningarna till att vi moderater fäster sådan vikt vid att steg för steg, med hjälp av det utrymme som tillväxten ger, sänka skattetrycket och minska rundgången. Vi tror också att grundavdrag för barn och en avdragsrätt för nödvändiga barntillsynskostnader skulle betyda mycket för att stärka familjerna och vidga deras självbestämmanderätt. Vi menar samtidigt att det stöd som i dag ges måste fördelas på ett rättvisare sätt. Tyvärr, Bengt Lindqvist, har man hittills inte visat något tecken på att vilja rätta till den kanske mest flagranta orättvisan i svensk politik, nämligen den ensidiga och år efter år allt kraftigare satsningen på den kollektiva och den kommunala barnomsorgen — ungefär 22 miljarder kronor i år. Ändå är det väl känt att detta stöd främst tillfaller familjer med få barn, normal arbetstid och god utbildning i storstadsområden. Men alla är med och betalar. Som vi ser det finns två vägar att gå. Den ena är att låta allt vara som det är. Det betyder allt högre kostnader för att bygga i kapp allt längre köer. Men köerna blir allt längre genom att skatterna måste höjas. Detta betyder en ytterligare utslagning av allt vad alternativ heter, även om dessa alternativ i verkligheten skulle kosta mindre och passa familjerna bättre. Det betyder att allt fler tvingas in i systemet, vare sig de vill det eller inte. Detta är uppenbarligen den socialdemokratiska vägen. Man kan kalla den vad man vill, men inte kan den rosas för att vara rättvis och solidarisk. Den andra vägen är att fördela stödet mera rättvist. Örebro är en s.k. frikommun. De tre borgerliga partierna har där gemensamt motionerat om en skattefri vårdnadsersättning på 12 000 kr. om året för varje barn från 1 t.o.m. 3 års ålder. Samtidigt skulle avgifterna inom den kommunala barnomsorgen höjas med samma belopp för dessa småbarn. Och vad skulle en sådan reform kosta? Skulle var femte eller sjätte av de kommunala småbarnsplatserna inte längre efterfrågas genom att andra alternativ blev mer konkurrenskraftiga, skulle reformen närmast gå med vinst för stat och kommun. Naturligtvis skulle det också bli en betydande välfärdsvinst för alla barnfamiljer, som då skulle få väsentligt bättre möjligheter att välja mellan att själva ta hand om barnen och olika former av barntillsyn. Just den vägen vill vi moderater gå. Vi vill flytta en del av barnomsorgsstödet från kommunen till familjen. Och detta är för oss väsentligt: Skall en vårdnadsersättning verkligen leda till en större valfrihet och en större rättvisa, får den inte läggas som ett lager grädde ovanpå oförändrat stora daghemssubventioner. Då förblir ju klyftan i stöd mellan kommunal barnomsorg och alla andra alternativ precis lika stor som förut. En vårdnadsersättning måste åtföljas av motsvarande lägre subventioner till den kommunala barnomsorgen för att rättvisan och valfriheten skall öka och fler alternativ kunna växa fram. Vad är det för fel, Bengt Lindqvist, med att ge familjerna större valfrihet? Är socialdemokraterna rädda för att föräldrarna skulle välja andra alternativ än dem socialdemokraterna tycker är bäst? Eller bryr ni er över huvud taget inte om vad föräldrarna själva önskar? Inför partikongressen i höst har socialdemokraterna satt i gång en rådslagsverksamhet, kallad Offensiv för rättvisa. Och det kan nog behövas. Ändå tycks det vara illa beställt med rättvisan. På socialdepartementets område föreslås bl.a. full ekonomisk ersättning för inkomstbortfall också under tionde till tolfte månaden av föräldraförsäkringen. Detta kan i förstone låta bra. Men de kvinnor som, när de blir gravida, saknar arbete, studerar eller under några år skött egna små barn skulle inte få någon glädje av förslaget. Desto större skulle förbättringen bli för de välavlönade, ända upp till 35 000 kr. för dessa tre månader. Kostnaden måste naturligtvis betalas av alla. Det skulle vara intressant att höra om Bengt Lindqvist tycker att detta är att värna om solidariteten med svagare grupper. För samma kostnad skulle man nämligen kunna höja garantinivån under dessa tre månader med tillsammans 15 000 kr. Det skulle vara till fördel för alla barnfamiljer. Jag är tacksam för ett svar från Bengt Lindqvist på min fråga, eftersom rådslaget innehåller t.o.m. värre förslag av denna art. Slutligen, Bengt Lindqvist: Är ni äntligen beredda att jämställa vård av egna barn med motsvarande förvärvsarbete när det gäller sådana skyddsnät som socialbidrag eller avdrag för existensminimum? Eller skall en hemarbetande förälder med flera småbarn fortfarande fram emot år 2000 tvingas höra att hon ”frivilligt avhåller sig från att arbeta” och att familjen därför inte har rätt till avdrag för existensminimum och ej heller till socialbidrag? Herr talman! Välfärd måste bygga på respekt för att människor är olika med olika behov, önskemål och drömmar. Att stärka människorna, att ge dem självkänsla och egenvärde, att ge också dem som har låga och vanliga inkomster möjlighet att leva på sin lön och forma sin tillvaro är mycket viktiga mål för den moderata politiken.

Herr talman! För några veckor sedan kidnappades Maja Tjällström. Kidnappningen var av det godartade slag som av och till utförs av Lasse Holmqvist för programmet Här är ditt liv. Jag hoppas att många såg det programmet, för det artade sig till en intressant och lärorik beskrivning av en rikt begåvad och i bästa mening humanistisk människa. Maja Tjällström, som nu är 87 år, arbetar fortfarande, nu som volontär, bland utvecklingsstörda arabiska barn i Betania utanför Jerusalem. ”Har man fått en god hälsa måste det vara meningen att man skall använda den, och att vara gammal betyder inte detsamma som att man inte duger något till”, säger Maja Tjällström i en tidningsintervju efter TV-programmet. Viljan att ständigt finnas till hands och att ställa upp för den som behöver hjälp och som är svagare har uppenbarligen varit Maja Tjällströms livsinställning. Varför tar jag upp det här? Jo, därför att programmet om Maja Tjällström också hade ett budskap till oss politiker. Hur mycket fattigare vore inte världen, hur mycket arbete till människors fromma skulle inte ha varit ogjort, om människor som Maja Tjällström inte funnes! Slutsatsen av denna insikt bör inte bara bli en suck av tacksamhet. Som politiker borde vi i stället med stor iver söka sörja för att människor med den livsinställningen stimuleras att fortsätta och få många efterföljare. Människor som vill uträtta saker blir ofta irriterade av hinder som reses i deras väg. De går till storms mot byråkrati, okunnighet och ovilja, som står i vägen för deras önskan att ändra på orättvisor och rätta till skevheter. De vill ha mer frihet, större svängrum och bättre utrymme för flexibilitet och improvisationer. De vill ha den ökade friheten för att kunna uträtta saker, inte för att bygga sig själva allt högre boningar, utan för att göra något för andra människor. Man önskar sig friheten för att kunna bistå andra. Kan man som ansvarig politiker önska sig något bättre? Och kan man någonsin ta på sitt ansvar att hindra eller försvåra för människor med denna livsinställning? Maja Tjällström valde att under senare delen av sitt liv ställa sitt kunnande till förfogande för biståndsarbete i andra länder. Hon har många kolleger, som i statens och i enskilda organisationers tjänst drivits av lust att uträtta någonting meningsfullt för människor som har det riktigt svårt i de verkligt fattiga delarna av världen. De insatser som gjorts och görs i organisationer som Röda korset, Rädda barnen, Diakonia och Lutherhjälpen — för att nämna några — är ett ovärderligt komplement till det bistånd som genom statens försorg kommer dessa människor till del. Det borde därför finnas alla skäl att uppmuntra, stödja och stimulera det arbetet och den inställningen. Socialministern, som väl kommer upp i talarstolen här så småningom, har ju också ett förflutet som ansvarig för biståndsfrågor. Hon är alltså väl förtrogen med det arbetet. Jag vill därför passa på att fråga statsrådet Sigurdsen om det nu inte är dags att ge också det ideella arbete som jag här har talat om fullt stöd från statens sida. Är det inte dags att ge de ideella organisationerna och de tusentals människor som arbetar inom dessa organisationer ansvar för mer av det bistånd som vi vill kanalisera till de fattiga människorna i andra länder, och är det inte dags att ge den uppmuntran till ideellt arbete som en avdragsrätt för gåvor till sådana ändamål skulle innebära? Den inställning till sitt arbete och sina medmänniskor som jag här låtit Maja Tjällström representera möter vi dess bättre också på många andra områden i vårt samhälle. I sjukvården, i undervisningen, i missbruksvården finns det gott om exempel på hängivna, kunniga människor — i offentlig såväl som i enskild regisom drivs av en obändig lust att göra tillvaron drägligare för andra människor. Jag vågar säga att liknande inställning också finns hos många hantverkare och småföretagare. De vill ha mer frihet, mer svängrum för att få uträtta saker som de är övertygade om är bra för andra människor. Men när regler och bestämmelser, avoghet och dumhet reser sig i deras väg orkar inte alla kämpa emot och fortsätta. Vi behöver alla goda krafter och all uppfinningsrikedom för att rå på brister som är uppenbara också i vårt land. Bland de områden som kunde tjäna som exempel väljer jag sjukvården. I sjukvården har vi hamnat i något som mycket påminner om 1960-talets kösamhälle. Köerna är långa till operationer för höftleder, starr och kranskärl. Många människor är dömda till overksamhet och passivitet därför att synen försämrats. Många har blivit sittande eller plågas dag och natt därför att höftlederna är utslitna. I många av dessa fall finns det bot att få. Det finns också människor som både kan och vill komma till hjälp, men hinder reses i deras väg. Några av dessa hinder är sådana att de kan undanröjas. En av orsakerna till de onödigt långa vårdköerna är svårigheten för privatpraktiserande läkare att kunna fungera. Den s.k. Dagmarreformen har försvårat för patienter att välja privatpraktiserande läkare och få vården ersatt via sjukförsäkringen. Mer än 2 000 fritidspraktiker har slutat, och signaler höjs från socialdemokraterna att de 1 500 som finns kvar också borde tvingas upphöra. Möjligheten för sjuka att få hembesök av den läkare de själva föredrar har minskat på motsvarande sätt. Det här är till skada för god sjukvård. Alla goda krafter tas inte till vara. Hinder för läkare och sjukgymnaster att etablera sig och erbjuda vård inom ramen för sjukförsäkringen är ett exempel på ett sådant hinder. Det borde vara självklart att vården skall ordnas från patienternas och de vårdbehövandes utgångspunkter. De borde ha rätt att själva välja var och av vem de vill ha vården utförd och ha samma rätt att få den bekostad via sjukförsäkringen. Att på det sättet se saken från patientens utgångspunkt och med öppna armar ta emot alla uppslag som förbättrar tillgången till vård är tydligen inte i överensstämmelse med socialdemokratisk syn på dessa frågor. Det är skada. Den hängivenhet, den kunnighet och den uppfinningsrikedom som finns hos läkare och annan vårdpersonal borde få komma till uttryck även om detta kräver ändringar i organisation och regelsystem och även om det sker utanför den offentliga vårdens ram. Ett annat skäl till att köerna i vården är längre än de skulle behöva vara är bristen på resurser för just sjukvård. Att gå och vänta på en starreller höftledsoperation betyder emellertid inte att det offentliga klarar sig ifrån kostnader. Motsatsen är ofta fallet. Här i riksdagen har tidigare diskuterats det förslag från Göteborgs kommun och Bohusläns landsting som tar sikte på att komma till rätta med just det problemet. Där har man visat att utbetalningar till människor som väntar på vissa operationer är större än vad det skulle kosta att utföra dessa operationer. Man ville därför överföra 10 milj.kr. till sjukvården och därmed spara 20 miljoner för försäkringskassan. Det låter som — och är — ett lysande förslag från alla utgångspunkter. Men regeringen säger nej. Inga nya kanaler för pengar till sjukvården, var socialministerns svar. Ett försök av det här slaget skulle kunna ge värdefulla erfarenheter för hur vi i framtiden skall ge allt bättre sjukvård och komma till rätta med köerna inom sjukvården. Om vi skall få ekonomiska möjligheter att både beta av köerna och fortsätta att höja kvaliteten, måste vi vara öppna för idéer som ger mer och bättre sjukvård för de pengar vi redan har till förfogande. Det borde då vara en rimlig princip att det är bättre att använda pengar för att hela och rehabilitera än att bara fortsätta att passivt betala ut ersättning för den som plågas i vårdköerna. Kritiken mot dessa brister i sjukvården har så småningom fått regeringen att agera. Nyligen lanserade socialministern som sitt förslag till lösning, att extra pengar skulle betalas ut från staten till de landsting, där man kan och vill ta emot fler patienter och att alla olika köer i landet skulle inordnas i en enda rikskö. Det här är kanske en väg att göra något åt krisen. Det innebär emellertid, såvitt jag förstår, att socialministern nu är beredd att öppna en ny kanal för resursöverföring som hon förut varit emot. Skälen för att motsätta sig det försök som man ville göra i Göteborg och Bohuslän med att föra över pengar från sjukförsäkringen blir då ännu mer obegripliga. Förslaget om en enda kö kan kanske också ha sina förtjänster. Det är naturligtvis bättre att åka tvärs över landet för att få en operation utförd än att inte få den utförd alls. Detta har socialministern kallat för ökad valfrihet. Och det är naturligtvis en viss ökning av valfriheten att få åka lång väg än att inte få operationen utförd på hemmaplan. Men en viktigare valfrihet är naturligtvis att få välja den läkare på sin hemort som man har förtroende för och som kan utföra operationen. En sådan valfrihet försvåras i dag på grund av de monopol det s.k. Dagmarsystemet har tillerkänt landstingen. Kreativitet kan väl sägas vara förmågan att hitta lösningar på gamla och nya problem. Det är den kraft som driver samhället framåt. Den kreativitet som vilar på en humanistisk människosyn har vi som politiker all anledning att stödja och stimulera. Det är en ömtålig planta. Vår uppgift bör vara att vårda den och söka bereda jordmånen för dess existens och utbredning. För vi kan aldrig kommendera fram kreativitet. Inom näringslivet, inom förvaltningen, i undervisning och forskning, i det sociala arbetet, i sjukvården, i biståndet till människor i de fattigaste delarna av världen: överallt behövs människor med kreativ läggning. Oftare än vad socialdemokrater och socialister i allmänhet vill tro drivs människor av en lust att komma andra människor till hjälp. Många människor kräver mera frihet för att få utlopp för en kreativitet som löser problem för andra. För många är det arbetets och livets mening att de skall komma till användning och bli till glädje för andra människor. Socialdemokraterna i Sverige har gjort mycket för att fördela ett välstånd på ett mera rättvist sätt. Hur detta välstånd skall skapas, hur kreativiteten skall stimuleras, hur människors inneboende resurser skall lyftas fram har man ofta haft sämre förståelse för. Rädslan för det avvikande, för det som bryter mot de stora systemen, för det som inte förhandlats fram i enlighet med alla regler och bestämmelser, mot det känner socialdemokrater ofta ovilja. På annat sätt kan man inte förklara den ogenerösa inställningen till människor, som vill förverkliga egna idéer. Vi har mött denna inställning till privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster, till förskollärare som vill starta förskola, till föräldrar som vill driva en egen skola, till dem som vill driva flyktingmottagning i egen regi och på många andra håll. I samtliga fall är man beredd att underkasta sig den tillsyn över verksamheten som staten utövar men man vill pröva sina egna idéer att komma fram till målet. Men ofta möts man av motstånd, oförståelse, ovilja och misstänksamhet. Vi behöver mobilisera alla goda krafter som vill hjälpa till för att bota, hela, laga och förbättra, utveckla och skapa nytt. För det krävs att människor möts av förtroende i stället för misstroende, ges frihet och ansvar i stället för att bli snärjda i regler. Det borde vara vår uppgift som politiker att skapa ett samhälle där människor med livsinställningen att komma andra till hjälp känner sig uppmuntrade. Det skulle göra samhället bättre att leva i för alla.

Herr talman! Var finns det heta sociala engagemanget i regeringspolitiken? Var finns viljan att se människors tillvaro som en helhet? Vi saknar regeringens strävan att använda samhällets resurser till att förbättra för de människor som verkligen har det svårt. Vi saknar djärvheten från regeringens sida att ta tag i även besvärliga frågor och vara pådrivande där. Denna brist på engagemang gör oss centerpartister oroliga. När den sociala och fördelningspolitiska motorn saknas i regeringsarbetet blir vi oroade. Oron märks inte bara hos oss. Den är mycket tydlig bland de grupper som lämnas utanför i den jakt på inflationsmål som så här hanterad bäddar för social nedrustning. I årets motionsflod återfinns centeralternativen. Vi tar i våra förslag fram område efter område för rättvisa, för jämlikhet och för socialt trygga miljöer. Vi gör det utifrån vår decentralistiska helhetssyn. Grundläggande är att vi genom regionalpolitiken vill skapa trygga stabila miljöer. Människor måste våga tro på en framtid i sin egen bygd. Storstadsbor måste känna att de fortfarande ryms i sin storstad och glesbygdsbor måste finna utkomst i sin hembygd. Sociala mönster och relationer skall ses som en tillgång att värna om. Vi måste ha en fungerande skatteutjämning mellan kommunerna så att alla kommuner har ekonomiska möjligheter att ge människor godtagbar service och nödvändiga insatser i svåra situationer. Pensionssystemet måste utformas så att nya resurser kommer dem med de lägsta pensionerna till del. Jag förstår inte den fördelningspolitiska tanken hos socialdemokraterna, när man höjer vårdavgiften för sjuka pensionärer drastiskt och ger merparten av pengarna till dem som har den högsta pensionen. Centerpartiet går emot regeringens förslag om att ta bort friåret i sjukvården. Vi slår vakt om friåret i sjukvården för pensionärer. Vi skapar ändå ekonomiskt utrymme att höja pensionerna för de drygt 600 000 pensionärer som enbart har folkpension och pensionstillskott. För alla andra höjs pensionen i vårt alternativ något mer än vad som motiveras av prisutvecklingen under 1986. Stöd oss i vårt förslag om att rätta till den uppenbara orättvisan mot undantagandepensionärerna! Herr talman! Centerpartiet vill förstärka familjernas ekonomi genom en politik som ger valfrihet för föräldrarna. Vi märker med glädje hur en vårdnadsersättningsreform växer fram ur debatten också inom socialdemokratin. Senast var det en arbetsgrupp inom partistyrelsen som presenterade ett utkast. I fjol kunde vi notera Bengt Lindqvists positiva skrivningar. Valfrihet finns först när familjerna får ett reellt val att även kunna vårda sina egna barn likaväl som att kunna yrkesarbeta och erhålla kvalitativt god barnomsorg. Den valfriheten finns ej i dag och de framtida satsningarna går alltför ensidigt till er omsorgsform. Lyssna därför på rörelsen och inse att det ligger allvar bakom kravet på vårdnadsersättning. Jag tror att vi snabbt kommer att ha politiska förutsättningar att genomföra denna viktiga rättvisereform på familjepolitikens område. Det är viktigt för barnen och för familjerna. Vi kan inte heller gå med på regeringens förslag att införa BB-avgift på föräldrapenningen. Detta var omöjligt för regeringen i förhandlingarna med landstingen före jul. Nu är det fullt möjligt. Finns det inga gränser när det gäller att plocka barnfamiljerna på pengar? Eller finns det något ideologiskt skäl till BB-avgiften? Centerpartiet vill förstärka familjepolitiken. Vi gör det inte genom att börja med att fördyra mjölken. Vad är det för rättvisepolitik? Vi har slagit vakt om mjölksubventionerna och ser gärna en utveckling mot differentierad moms. Mitt under allmänna motionstiden har regeringen lämnat en proposition med förslag till timsjukpenning m.m. Var meningen att den obemärkt skulle slinka med i det jäkt som präglar dessa veckor, eller är det andra skäl som gör detta förfaringssätt nödvändigt? Centerpartiet säger nej till propositionens förslag. Vi gör det inte för att vi ogillar målsättningen. Tvärtom har vi från centerns sida i många år krävt att den orättvisan borde undanröjas som gäller deltidsarbetandes sjukförmåner. Nu är förslaget så märkligt och så administrativt krångligt att vi har svårt att se det som rimligt att genomföra detsamma. Vi har ju alla en allmän målsättning att avbyråkratisera. Gäller det inte socialdepartementet? I samma veva som man avrustar försäkringskassornas organisation lägger man på nya krångliga uppgifter, som kräver ytterligt stora personalinsatser. Var finns helhetssynen? Den vänstra handen vet inte vad den högra gör, och ingen av dem bryr sig om givna direktiv när det gäller byråkrati. Vi skall inte krångla till våra försäkringssystem ytterligare. Försäkringskassorna håller på att lära sig använda sunt förnuft. Det borde även gälla regeringen — ännu mer. Vi måste försöka hitta enkla och rätlinjiga system i samhällets relationer till enskilda; annars får vi aldrig det hela att fungera. Därför yrkar vi avslag på propositionen, men vi är beredda till resonemang om andra lösningar. Detta framgår av vår motion. Vi anslår även medel för reformen. Andra förslag i propositionen om timsjukpenningen berör egenföretagarna. Deras ökade avgifter motsvarar ej de fördelar de föreslås få genom reformen. Detta kan vi inte acceptera. Det kan inte vara rimligt att de skall betala en reform som de knappast alls blir delaktiga av. Herr talman! Regeringens alkoholpolitiska arbete är ett mycket sorgligt kapitel. Det verkar som om man tagit intryck av jordbruksdepartementets politiska metoder och rekommenderat träda för hela området. Detta är mer än beklagligt. Det finns inget område där opinionsbildningen är så viktig som just det alkoholpolitiska. Här har socialministern ett utomordentligt stort ansvar. Gertrud Sigurdsen har inte tagit detta ansvar i lika hög grad som Karin Söder eller Rune Gustavsson gjorde. Det är först nu när det börjat gå snett och våldstendenserna brer ut sig som man tycks vakna ur sin törnrosasömn. Prisinstrumentet med plötsliga skattehöjningar på alkohol får inte längre användas. Det skapar hamstringsvågor med svåra tragedier som följd. Våra kvinnojourer har många erfarenheter av det. Informationsinsatser måste byggas ut. Det är ett bra sätt att arbeta på. När det gäller alkohol och gravida kvinnor kan man nu konstatera att antalet barn födda av missbrukande mödrar sjunker på grund av de informationsinsatser som gjorts. Mycket återstår att göra, då mycket ogräs har växt under den tid som detta område har legat i träda. Jag vill bara påminna socialministern om det ansvar som vilar på henne för att förebygga och förhindra alkoholmissbruk, för att ge vård och för att kunna skapa alkoholfria miljöer. Herr talman! Vården av missbrukare är svårt eftersatt. Det finns många socialarbetare som kan vittna om den maktlöshet de känner. Vårderfarenheter saknas i stort sett helt när det gäller den snabbt växande skaran kvinnliga alkoholister, de flesta offer för den alltmer utbredda vinkulturen. Varför skall dessa kvinnor och deras familjer offras? Vad gör socialministern för denna grupp? Det finns inte någon hjälp att hämta för dessa i årets nådiga lunta. Köerna i vården har skapat berättigad debatt. Vad håller på att hända när det gäller tillgänglighet och utnyttjande av de resurser som ställts till sjukvårdens förfogande? Det är inte bra när höftledsoperationer inte kan ske i rimlig tid, när starroperationer inte kan utföras, när thoraxkirurgiska ingrepp inte hinner ske förrän patienterna fått sin hjärtinfarkt och prognosen inför operationsresultatet blir allt sämre. Utnyttjas rätt resurs på rätt sätt? Varför inte försöka beta av köerna? Lokala försök visar att man kan lyckas, men det saknas morötter som belöning för det utförda arbetet. Enskilda människors lidande måste tas på allvar. Kostnaderna för samhället är betydande för dessa väntetider. Före jul fanns det inga resurser för ytterligare åtgärder. Men förra veckan kunde plötsligt just indragna resurser delas ut för att komma till rätta med köproblemen. Detta är märkligt. Nog liknar det trolleri, och det är möjligt att en och annan kommer att tro på konsterna. Vi får väl bara tacksamt notera att åtgärder är på gång. Trots nu anvisade pengar till dessa åtgärder anser vi i centern att det finns anledning att se över angränsande system som får stora kostnader på grund av långa sjukskrivningar, dvs. sjukförsäkringssystemet. Vi har i en enskild motion pekat på möjliga vägar att prova nya infallsvinklar för att bättre utnyttja befintliga resurser och göra det så nära patienten som möjligt. Ökade kostnader för den enskilde för sjukvård och läkemedel kommer att hårt tära på redan utsatta människors ekonomi. Resor till och från läkare eller sjukgymnast kostar dessutom stora belopp. Det finns exempel på patienter som inte har ansett sig ha råd att fullfölja viktiga behandlingsserier därför att resekostnaderna varit för höga. Detta måste vara dålig ekonomi på sikt, och det talar för att man även borde ta med resor i underlaget för högkostnadsskyddet. Herr talman! Vård av och omsorg om våra äldre kommer under de närmaste åren att kräva speciella insatser om denna omvårdnad skall kunna ske på ett mänskligt och värdigt sätt. Vi får inte bara överge en vårdform för att i trendvågen föra över all omsorg i ny skepnad. Oron hos dem som är gamla och dem som åldras är stor när debatten bara handlar om vård i eget boende. Målsättningen är utomordentligt god, bara det också följde med resurser och personal! Det största sveket i den debatten är dock avsaknaden av valfrihet. hem och är en boendeform som de känner trygghet i. För dem är det ofattbart att deras vårdpersonal inte skall vara berättigad till samma samhällsstöd som den personal som arbetar på servicehus eller i hemtjänsten. Och varför skall ålderdomshemmen inte kunna användas och byggas om utan alltför strikta krav på boendeyta? Vi kan i dag bygga daghem utan dessa strikta krav. Varför kan inte krånglet avskaffas när det gäller äldres boende? Vi begär att den byråkratin skall avskaffas. Att bryta institutionsboende är föredömligt, men det finns och kommer att finnas grupper av människor som behöver ett extra stöd. Det kan inte ha varit meningen att patienter från våra stängda mentalsjukhus skulle bli de som bor på våra ålderdomshem. Vi måste vara realistiska när det gäller vård och omsorg. Samhället skall ge vårdalternativ. Först då kan alla enskilda känna förtroende för vården. Behåll våra ålderdomshem, modernisera dem, men låt dem bli och förbli ett hem för dem som så önskar och har behov av den omsorgsgraden! Personalproblemen är stora ute i kommunerna när det gäller hemtjänsten. Rekryteringen är svår då arbetet är tungt med oregelbunden arbetstid, mycket ensamarbete och låg betalning. Utslitningsfrekvensen är oroväckande hög. Avgångarna är stora och bristerna är uppenbara och borde väcka mer debatt än vad som sker. Det här är ett kvinnoyrke till vilket inte nya grupper av kvinnor lockas att utbilda sig. Få män deltar i hemtjänsten; de flesta finns med som anhörigvårdare. Huvudmannaansvaret för äldreomsorgen delas mellan landstingen .och kommunerna. Här uppstår ofta konflikter, som innebär att den gamle inte får den vårdinsats som krävs. Det innebär dessutom att alltför många personalkategorier passerar genom den gamles hem, alla med sin speciella arbetsuppgift. Huvudmannaskapsfrågan måste lösas innan vi kan bygga ut äldreomsorgen och hemsjukvården. Personalproblemen måste analyseras och åtgärdas. Vi behöver de bästa och mest utbildade för att klara en helhetsomsorg i hemmiljö. Detta är ett försummat område. Det är bara att hoppas att äldreberedningens förslag skall leda till adekvata åtgärder som gagnar verksamheten. Herr talman! Barnfamiljernas ekonomiska svårigheter speglar att regeringen har misslyckats med sin familjepolitik. Ökningarna av socialbidragen pekar på problemområden som visar att den sociala nedrustningen pågår för fullt. Valfrihet i barnomsorgen saknas, och de alltmer begränsade ekonomiska resurserna tärs av när nu matkostnaderna stiger i och med att mjölksubventionerna tas bort. BB-avgiften läggs på bördan tillsammans med kostnaderna för taxeökningar och boende. Detta är en politik som leder till social nedrustning. På område efter område upplever vi detta. Pensionärerna upplever det påtagligt i den folkpension de erhåller. Långvårdspatienterna upplever det när kliniker stängs. Mannen med behov av höftledsplastik upplever det påtagligt när han väntar i åratal på sin operation. Den gamle upplever det när köerna till ålderdomshemmen och servicehusen inte ger valfrihet i vårdutbytet, eller när den som vill vårdas hemma inte kan få sin dagliga tillsyn ordnad genom hemtjänsten. Den anhörige känner det när vårdansvaret blir tungt och avlastning inte går att få eller ekonomin inte klarar påfrestningarna. Den sociala nedrustningen smyger sig över oss, och vi får inte möjligheter att pröva nya vägar för att bättre klara vård och omsorg med nya inslag av självbestämmande och privata lösningar. Detta visar att regeringen inte tagit sitt sociala ansvar och inte klarat omfördelningen till de sämst ställda. Det är att beklaga.

Herr talman! Så gott som varje dag reser jag med buss och tunnelbana in till riksdagshuset. Nästan varje dag ser jag mer eller mindre nerklottrade tunnelbanevagnar och sönderskurna bussäten. Och varje dag blir jag ledsen och arg. Jag tror de flesta som reser på samma sätt som jag reagerar som jag gör. Som man sår får man skörda, heter det, och det är det vi gör nu. Nu skördar vi frukterna av de dåliga beslut vi fattat för många år sedan, som i sig bäddade för det som vi i dag upplever som besvärligt och fel. Någon gång — det måste väl ha varit på 1950-talet — så beslöts det om en ny typ av bussar där ingen konduktör skulle finnas. Chauffören skulle vara både förare och biljettförsäljare och dessutom hålla reda på både ordningen och turlistan. Ett finare ord för att konduktören kom bort var rationalisering. Det skulle bli bättre och billigare, men det blev sämre och dyrare — för alla. På tunnelbanan finns bara föraren, och han eller hon skall ensam svara för hela tåget. Det finns knappt några spärrvakter längre — man har automatiserat spärrarna också. De mänskliga mötena blir allt sällsyntare i vårt datoriserade samhälle. Vi övervakas av datorer och TV-kameror. I stället ser vi ABAB-vakter och ibland poliser som patrullerar. Det här är en förödande utveckling. Vi betalar i dag ett pris för de beslut som fattades för länge sedan. Anonymiteten i vårt samhälle kostar, bl.a. i form av nerklottrade säten och väggar i tunnelbanan. Varje streck, varje klotter och varje uppskärning av ett säte är ett rop från människor som vill synas, som vill synliggöra sig, som vill få bekräftat att han eller hon finns. Helst vill man förstås betyda något positivt. Det är inte så lätt i det samhälle vi har i dag, där anonymiteten härskar, där vi övervakas på långdistans av olika tekniska apparater och där människor lever efter principen: sköt dig själv och skit i andra. Eller än mer cyniskt uttryckt: satsa bara på dig själv. Jag vill läsa en dikt av Hjalmar Söderberg.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 Vårt samhälle i dag är de starkas samhälle. Alltför många människor står i dag utanför samhället. Det gäller ungdomar, det gäller de handikappade och det gäller de arbetslösa. Inom dessa grupper är ofta kvinnorna de sämst ställda. Många ungdomar upplever att de inte har någon plats i samhället i dag. De har ingen funktion att fylla. Många unga saknar framtidstro. Ett samhälle som inte klarar av att ge den unga generationen en framtid och en tro på framtiden är ett sjukt samhälle. Också ur många andra aspekter har vi i dag ett sjukt samhälle. Jag skall ta några exempel på denna sjuklighet. Det finns i dag 38 000 ungdomar under 25 år som är öppet arbetslösa. Dessutom finns det 27 000 ungdomar i ungdomslag med arbete fyra timmar om dagen. Det finns också några tusen ungdomar i beredskapsarbete. Till detta skall läggas alla de ungdomar som går i skolan fast de egentligen hellre skulle vilja arbeta — om det fanns arbete. Under 1986 har de öppet arbetslösa ungdomarna ökat med 7 000. Det innebär att 19 ungdomar blir arbetslösa varje dag. För ett tiotal år sedan var det otänkbart att förtidspensionera ungdomar av arbetsmarknadsskäl. I dag är det vanligt. Över 10 000 under 25 år är i dag pensionärer. Varje år ökar antalet pensionerade ungdomar med 2 000. Unga människor som pensioneras förlorar greppet om livet. Och 99 96 av förtidspensionärerna blir pensionärer för hela livet. Varje dag pensioneras 5 ungdomar. Bland socialhjälpstagarna har ungdomarna ökat kraftigt. 60 96 av socialhjälpstagarna är människor under 30 år. Det innebär att gruppen mellan 19 och 29 år har ökat med 90 96 under 1980-talet. Ungdomar saknar arbete och är tvingade att begära socialhjälp i stor utsträckning. Vad ungdomar också saknar är en egen bostad. Bostadsbristen slår hårt just mot unga människor. Det finns förstås bostäder att köpa — om man har kapital. Marknadspriset för en liten tvårumslägenhet ligger i dag i Stockholm på 500 000 kr. För att klara finansieringen av en sådan lägenhet, om man lyckas få ett lån, måste man ha en årsinkomst på minst 200 000 kr. Priset på de små ungdomslägenheterna stiger dessutom med 1 000 kr. om dagen. Så som situationen utvecklats på bostadsmarknaden är det en katastrof för vanliga människor — och i synnerhet för ungdomar. För ungdomar utanför storstadsregionerna kan läget på bostadsmarknaden vara något ljusare, men då är läget på arbetsmarknaden desto kärvare. De stora förlorarna i dagens Sverige är faktiskt ungdomarna! Samtidigt med denna situation ökar hotet mot hela vår existens. Oron för miljökatastrofer och kärnvapenhot är stor bland ungdomen. Världens befolkning ökar med 200 000 nya invånare varje dygn. Under samma tid skövlas 36 000 hektar regnskog. 27 000 hektar matjord förstörs och 14 000 hektar förvandlas till ren öken. Havsfisket minskar. Städerna växer okontrollerat. Luftföroreningar och bilavgaser dödar skog. Allt större gödselgivor i jordbruket kväver sjöar och vattendrag. Miljön — ekologin — går med stora underskott. Och detta underskott hotar hela vår framtid för alla människor på jorden. De som oroas mest är de unga människorna. Så till en annan svag grupp: pensionärerna. Statsminister Ingvar Carlsson sade i regeringsdeklarationen i oktober förra året att avkastningen från engångsskatten oavkortad skulle tillfalla de sämst ställda pensionärerna. Detta var ett klart löfte som inte kunde misstolkas. Det förslag som regeringen nu har lagt fram i budgetpropositionen, enligt vilket 1,7 miljarder kronor skall användas till att höja basbeloppet, är därför ett löftesbrott. De sämst ställda får minst. De som får mest är de som redan har mest. Det är motsatsen till en rättvis fördelning! Det sammanlagda resultatet av regeringens fördelningsprinciper för pensionärerna blir att hälsan och bostadsorten avgör om den enskilde pensionären skall få vinst eller förlust. Det finns fler löften till pensionärerna som måste infrias. 1982 lovade regeringen att värdesäkra pensionerna. När sedan pensionärerna fick vara med och betala devalveringen, sveks det löftet. Regeringen måste nu fastställa en plan för hur kompensationen för devalveringen skall genomföras. Det fria året på sjukhus för pensionärer är en omistlig grundtrygghet. Genom att detta fria år har funnits har ingen pensionär behövt känna oro för att en vistelse på sjukhus skulle medföra så stora kostnader att han eller hon inte skulle ha råd att behålla sin bostad. Nu kommer det att bli annorlunda. När nu regeringen föreslår att det avgiftsfria året skall avskaffas får en pensionär räkna med att en kortare sjukhusvistelse kan medföra att hon eller han måste be om socialhjälp. För den som bara har folkpension och låg eller ingen ATP är dagsinkomsten 96 kr. Då finns det inget ekonomiskt utrymme för att betala 55 kr. per dag i sjukhusavgift ens under kortare perioder. Om det avgiftsfria året avskaffas tvingas lågavlönade pensionärer att välja mellan att anhålla om nedsatt avgift eller socialhjälp. Avgiften för sjukhusvård för pensionärer fr.o.m. första dagen motiveras, precis som BB-avgifterna, med att alla andra betalar och att avgiften avser enbart matkostnader. Men den som bara har en inkomst på 96 kr. om dagen kan inte tillåta sig att äta för 55 kr. varje dag. Vpk har i ett flertal motioner kritiserat de orättvisor som finns inbyggda i ATP-systemet. Med löneförhållanden och yrkesverksam tid som underlag permanentas inkomstklyftorna även för pensionärer. Den som har låg inkomst under sitt yrkesverksamma liv får också låg pension att leva på efter pensioneringen och klasskillnaderna permanentas. Samhällets klasskillnader såsom de uttrycks i inkomster kvarstår därmed livet ut. Och här liksom i nästan alla sammanhang drabbas kvinnorna hårdast — framför allt de deltidsarbetande kvinnorna.

Herr talman! Ekonomin är oerhört viktig för ett land, precis som för den enskilde, för en kommun och för ett landsting. Det är den grund som vi står på när vi utformar vår övriga politik. Men även om ekonomin är viktig, måste man ha klart för sig att målen är sociala och kulturella. Ekonomin skall alltså tjäna sociala och kulturella mål. Det är därför det här avsnittet i den allmänpolitiska debatten är ett av de allra viktigaste. Jag tänker i mitt inlägg koncentrera mig på familjepolitiken. När vi fick regeringsmakten 1982 hade det blivit besvärligt för barnfamiljerna. Det första vi gjorde i riksdagens socialutskott var att påpeka detta och säga: Nu är det barnfamiljernas tur. Men vi kämpade också med de stora ekonomiska svårigheter som vårt land hade, och vi fick alltså ta ett steg i taget. Men jag tycker inte att vi kan säga att regering och riksdag på den här punkten har gjort dåligt ifrån sig. Det som vi framför allt koncentrerade oss på - fastän det också fanns andra saker, exempelvis att förbättra förhållandena för ungdomarna, framför allt under studietiden — var barnbidragen. När vi nu ser på hur barnbidragen har höjts fr.o.m. den 1 januari i år och på flerbarnstillägget, vet vi att bidragen nästan har fördubblats — och detta under en tid när inflationen sammanlagt har uppgått till 30-35 96. Det har således blivit en god uppräkning i detta avseende. Vi sysslade i socialutskottet för några år sedan med frågan om barnafödandet i vårt land. Vi kom till det resultatet att det fanns en tröskel innan människor skaffade sig det tredje barnet. Men vi tyckte att det i övrigt var svårt — och jag tror att alla är överens om det — att få fram vad som är de egentliga orsakerna till att det föds färre barn nu för tiden än förr. Detta är inte bara en svensk utan också en internationell företeelse, som kan iakttas inte minst i Europa. Exempelvis ligger Danmark mycket lågt. Jag understryker att jag inte vill dra för stora växlar på det förhållandet att vi nu faktiskt kan glädja oss åt att födelsetalet har ökat. Det kan vara olika omständigheter som gör detta. Men jag noterar att vi 1983 hade ett födelsetal på 1,61, 1984 på 1,65 och 1985 på 1,73 per fertil kvinna. Som ni vet skall man komma upp till 2,1 för att det skall ske en reell ersättning i detta avseende. Kanske vi ändå kan säga att det har blivit bättre för barnfamiljerna. I varje fall får jag vittnesbörd om detta, och vi kan alltså glädja oss åt det. Vi har således lyckats höja barnbidragen. Vi vet att moderaterna inte är så glada åt det. De har sitt gamla, evigt återkommande krav på att man skall få göra avdrag vid beskattningen. De anför i årets motion att de i varje fall inte vill vara med om några höjningar. Det är litet oklart uttryckt hur de vill göra med de barnbidrag som finns nu, men detta är ett gammalt krav från moderaterna, och på den punkten är de isolerade. Vi använder barnbidragen till att skapa en utjämning mellan barnfamiljer och icke barnfamiljer. Men jag vill också påpeka att man bör ha redskap för en annan utjämning, nämligen mellan högoch låginkomsttagare. Det sker nu vissa förbättringar när det gäller bostadsbidragen. Men på den punkten vet vi att vi har ett motstånd från de borgerliga i riksdagen. Bostadsbidragen borde egentligen bort, sägs det på vissa håll. Det är viktigt att bostadsbidraget finns kvar och höjs, för att det skall ske en sådan utjämning. Herr talman! Det som nu står i tur är föräldraförsäkringens utbyggnad. Föräldraförsäkringen bör komma upp till att täcka ett och ett halvt år efter barnets födelse, som en medeldistans i detta lopp. Därmed möter föräldraförsäkringen barnomsorgen, som skall gälla från ett och ett halvt år. Det är fråga om stora kostnader, men i första omgången skulle den fulla dagpenningen kunna höjas från nio månader till ett år och garantibidraget till att gälla till ett och ett halvt år. Inriktningen skall sedan vara att den fulla föräldrapenningen gäller upp till ett och ett halvt år. Helst bör detta ske inom en tidsram fram till 1991. Det har under senare tid diskuterats huruvida sex veckors semester eller kortare arbetsvecka skall införas. Frågan gäller hur arbetstiden skall förkortas och hur den skall förläggas. På vissa håll har det gjorts propåer om att semestern skall ökas eller att arbetsveckan skall förkortas. Jag vill säga att det är fullständigt nödvändigt att hålla fast vid den kortare arbetsdagen, för familjernas skull. Familjerna måste kunna fungera i det moderna industrisamhället, och då kräver de en kortare arbetsdag. Detta är en dyrbar reform, herr talman, men ingen har föreslagit att den skall genomföras med detsamma. Det kan dock ta alltför lång tid för dem som det gäller, nämligen barnfamiljerna. Jag liksom många andra anser att barnfamiljerna bör prioriteras. Var tidsgränsen i det avseendet skall gå vill jag inte uttala mig om, men barn behöver sina föräldrar ganska högt upp i åldrarna. Det måste vara klart att den förkortade arbetsdagen har företräde före kortare arbetsvecka och förlängd semester. Det har också uppkommit en annan debatt, nämligen om tidigare skolstart. Den sociala fostran som sker i förskolan är viktig, och det finns möjligheter att kombinera önskemålen om att lågstadiet i den vanliga skolan skall börja tidigare samt om en social fostran och ett pedagogiskt arbete inom förskolans ram. Vi har många gånger i socialutskottet sagt att det är viktigt att i förskolan förbereda barnen för skolan. Mitt anförande innehåller inte så mycket polemik, men det finns mycket att säga om den familjepolitik som de andra partierna vill föra.

Barnen är beroende av hur föräldrarna mår och hur de har det i största allmänhet — kulturellt, socialt och ekonomiskt. Familjen utgör en enhet — den är den minsta primärgruppen i samhället — där barnen och de vuxna utgör olika delar. De är var för sig unika. De skall dels kunna hävda sin identitet, dels lära sig den svåra konsten att leva tillsammans. Samtidigt utgör denna primärgrupp en del av ett större sammanhang. Det handlar om föräldrarnas arbetssituation, släkten, grannarna och den övriga omgivningen. Daghemmet, förskolan, grundskolan och övrig utbildning är delar av denna omgivning, liksom det vittförgrenade föreningslivet, där vi måste lära oss att leva i solidaritet och gemenskap. Det är också en del av deras fostran, utbildning och bildning -— ja, allt påverkar familjen och barnens uppväxt. Man kan säga att ingen lever för sig själv. Samhället, dvs. vi alla, lägger ut stora summor till åtgärder för barnens och familjens behov. En tvåbarnsfamilj med barn i grundskolan kostar skattebetalarna 70 000 kr. per år för enbart skolan. En familj där mannen är industriarbetare och kvinnan arbetar deltid betalar omkring 60 000 kr. i skatt per år. Sammanlagt är statens kostnader för barnen i vårt samhälle omkring 60 miljarder, varav grundskolan och gymnasiet tar 25 miljarder. Utslaget per barn blir det ca 50 000 kr., och detta belopp inkluderar skolans kostnader — för grundskola och gymnasium — barnbidrag, bostadsbidrag, föräldrapenning, vårdbidrag för handikappade barn, bidragsförskott, barnpensioner samt statens bidrag till barnomsorgen. Till detta kommer kommunernas kostnader. Jag tror att man kan säga, herr talman, att detta är uttryck för att det i vårt samhälle finns en stor omsorg om familjen och om barnen. Vi skall dock vara klara över att det finns mycket mer att göra, att familjen i dagens industrisamhälle har stora svårigheter och att det är vår uppgift som politiker att vara med och lösa problemen.
Herr talman! Statsrådet Bengt Lindqvist kommer visserligen att gå upp senare i debatten, men jag måste ändå bemöta Evert Svensson. Låt oss säga att Evert Svensson får en bidragsökning på 5 000 kr. samtidigt som hans skatter ökar med 10 000. Skulle Evert Svensson då vara nöjd och tacksam och tycka att han fått det bättre? Jag tvivlar starkt på detta. Jag vill med detta säga att man inte kan skilja bidrag och skatter åt. Sedan 1982 har barnfamiljerna drabbats av hårdare skattehöjningar än barnlösa hushåll med samma inkomster. De har mist förvärvsavdraget, drabbats hårdare av elskattehöjningar eftersom de tvingas köra flera tvättmaskiner och ofta bor i eluppvärmda småhus osv. En industriarbetarfamilj med deltidsarbetande make och två barn har drabbats av skattehöjningar på ungefär 10 000 kr. sedan 1982. Den har sedan fått tillbaka ungefär hälften i form av höjda barnbidrag. Jag undrar om den familjen egentligen tycker att det är så fantastiskt bra att få sitt stöd ökat på egen bekostnad och till dubbla priset. Det är detta, Evert Svensson, som gör att vi tror att om man varaktigt skall förbättra barnfamiljernas situation måste det ske skattevägen. Då måste man ta hänsyn till att de har lägre skatteförmåga, lägre ju fler barn de har. Däremot är det bra, låt mig säga det, att socialdemokraterna har accepterat och byggt ut flerbarnsstödet. I föräldraförsäkringen vill Evert Svensson ha full kompensation för inkomstbortfall, allra helst i 18 månader. Det låter jättebra. Men det om något skulle vidga klyftorna i stöd. De bäst ställda skulle få en kvarts miljon under dessa 18 månader, den sämst ställda, som inte hade jobb, som studerade eller kanske var hemma och tog hand om äldre barn, skulle bara få ungefär 33 000. Men alla måste vara med och betala. Evert Svensson, tänk igenom de här frågorna! Menar ni allvar med en offensiv för rättvisa, låt det då gälla i stort som i smått. Låt det innebära offensiv för rättvisa. Gå inte in för vidgade orättvisor och vidgade klyftor, för det är verkligen något som det aktuella förslaget skulle innebära.

Herr talman! Jag blev litet intresserad av det resonemang som Evert Svensson förde om sambandet mellan familjepolitiskt stöd och barnafödande. Jag är inte alldeles säker på att jag uppfattade vad Evert Svensson menade. Men det lät åtminstone som om han tyckte sig redan kunna utläsa resultat av de höjda barnbidragen i ett ökat barnafödande. Jag måste för min del säga att jag inte har sett barnbidraget så omedelbart prestationsrelaterat, utan snarare som en utjämning mellan familjer med barn och familjer utan barn. I första hand har det handlat om att hjälpa de familjer som redan har många barn och därför behöver få en extra hjälp. Jag skulle nog vilja varna för att se en framgång i det familjepolitiska stödet genom att avläsa tiondelar i förändrat barnafödande. Jag tycker att man med varm hand kan överlåta till föräldrarna att bestämma hur stor familjen skall vara och se till att vi som politiker gör det lättare för familjerna att bära även det ekonomiska ansvaret. Om nu Evert Svensson är inne på ett sådant här resonemang kan det vara intressant att höra när nästa steg i förbättringen av familjestödet kommer. Uppenbarligen är han ändå inte nöjd. Det vore återigen önskvärt med ett ökat barnafödande, om det är föräldrarnas egen mening. Han önskar sig ett större barnafödande, och då är det också dags att ställa frågan: När kommer nästa steg i en familjepolitisk reform? En grupp av familjer som redan i dag har det mycket besvärligt är de som har svårt handikappade barn. De får ett vårdbidrag. Det är i de allra flesta fall alldeles otillräckligt för att klara den ekonomiska situation som de befinner sig i. Min precisa och konkreta fråga till Evert Svensson blir därför: Är ni på den socialdemokratiska sidan beredda att fortsätta det familjepolitiska reformarbetet med att bifalla vårt förslag om att kraftigt förstärka vårdbidraget till familjer med gravt handikappade barn?

Herr talman! Vad jag kunde förstå gav Evert Svensson den socialdemokratiska regeringen äran av ett ökat barnafödande. Jag tror inte att det skulle ha skadat om Evert Svensson hade läst det beställningsarbete i utredningsform som utskottet begärde om orsakerna till att det föds så få barn i Sverige. Då hade han också kunnat utläsa vad man kom underfund med, nämligen att det är en förskjutning i åldrarna i fråga om när man väljer att föda sina barn. Man har således kommit in i rätta takter nu igen, eftersom kvinnor nu som regel är 27 år när de föder sitt första barn. Ett antal år tillbaka var de 20 år när det första barnet föddes. Detta är en del av orsaken. Jag tror inte att regeringsväxlingen har lett till ett ökat barnafödande. Jag kan meddela att i krisbygderna, uppe hos oss i glesbygderna, föds det många barn just nu. Det tror jag inte är ett resultat av att regeringens politik är positiv. Det är ett sätt att bita sig kvar i bygden när arbetstillfällen saknas. Centerpartiet är positivt till barnbidragshöjningen. Det har vi alltid varit. Vi är också tacksamma över att socialdemokraterna har accepterat flerbarnstillägget och plussar på det. Det är vad som behövs för att barnfamiljerna skall klara ökade kostnader i konsumtionshänseende. När det gäller föräldrapenningen är ersättningen redan i dag enhetlig i tre månader för alla barnfamiljer. Jag kan inte säga att det finns skäl att ändra på den principen, utan vi bör i stället bygga ut den delen av försäkringen. Inkomstförlustprincipen är djupt orättvis, som tidigare talare har anfört. Jag instämmer i det. Evert Svensson slutade sitt anförande med att säga att man skulle ge familjen en chans, om jag förstod innehållet rätt. Det är det vi från centerns sida vill göra. Vi vill ge familjen mera tid, vi vill ge kvinnorna mera ork och vi vill ge familjerna en vårdnadsersättning enligt centermodellen. Det tror jag löser många av de problem som vi står inför.

Herr talman! Det var tydligen mitt uttalande om det ökade barnafödandet som väckte de främsta gensagorna. Jag lade in väldigt många reservationer i mitt konstaterande. I själva verket är det mycket svårt att veta vad det är som gör att människor vill föda fler barn. Vi vet i alla fall att om ett land är tillräckligt fattigt föds det oerhört många barn, och den bästa preventivmetoden är enligt alla iakttagelser att ett land ökar sin ekonomiska och sociala standard. Vi får väl analysera siffrorna framöver. Karin Israelssons synpunkt bör också noteras i sammanhanget. Jag kunde ändå inte låta bli att nämna detta, därför att det är litet skillnad mellan Sverige, Danmark och övriga länder just när det gäller den här ökningen. Om det är ett resultat av att man tycker att det har blivit lättare för familjerna är det bara bra. Jag vill säga till Ingemar Eliasson att jag heller aldrig när det gäller barnbidragshöjningarna har använt det här argumentet. Jag tror inte att vi skall använda det. Vår familjepolitik driver vi framför allt av rättviseskäl, det är alldeles klart. Till Ingegerd Troedsson vill jag säga att det är klart att skatten betyder en del för familjen. Vi har en skattedebatt också i vårt parti, om hur vi skall utforma skatten i framtiden. Men moderaterna hamnar alltid med sina skatteförslag i den situationen att det blir betydligt större sänkningar för höginkomsttagarna. Det är en bakvänd skattepolitik. Om de bara ville klara barnfamiljerna med låga inkomster skulle vi kunna resonera. Men på den punkten befinner sig moderaterna långt ifrån oss och även långt ifrån de andra borgerliga partierna.
Herr talman! Jag tror att Evert Svensson får läsa på litet innan han blir någon skattedebattör. Evert Svensson sade att socialdemokraterna för familjepolitiken av rättviseskäl. — Ja, då har ni mycket att göra under de kommande åren. Jag nämnde en hel del av detta i mitt tidigare anförande. Vi skulle alltså lägga fram förslag om skattesänkningar bara för höginkomsttagarna, enligt Evert Svensson. Den största skattesänkningen som vi har föreslagit under en följd av år är ju ett grundavdrag för barn, lika mycket värt för alla barn eftersom det skulle ske genom den kommunala beskattningen. Är det dessa barnfamiljer som avses med ”höginkomsttagarna”? Jag börjar förstå hur snett familjepolitiken har gått under den socialdemokratiska tiden. Vi har varit det enda parti som lagt tyngdpunkten, också i våra förslag om marginalskattelättnader, på vanliga inkomstlägen. Vissa tider har vi t.o.m. varit det enda parti som över huvud taget brytt sig om att det skall bli mer lönande att arbeta också för vanliga arbetare och tjänstemän. Just för att skattetrycket är så tungt och så hårt drabbar dem som har begränsad skatteförmåga tycker vi att det är viktigt att man steg för steg försöker sänka skattetrycket. Annars blir det precis som den socialdemokratiska idéskissen nu visar. Man har äntligen förstått att det måste löna sig litet bättre att förvärvsarbeta också för dem som befinner sig i vanliga inkomstlägen. Men eftersom man skall ha ett oförändrat högt skattetryck, Evert Svensson, måste man samtidigt skärpa beskattningen för deltidsarbetande, och dit hör många barnfamiljer. Man måste begränsa rätten till avdrag för småhus. Vilka är det som har höga lån och ofta bor i småhus? Det är barnfamiljerna. Inte minst av omtanke om barnfamiljerna, Evert Svensson, tror vi att det är oerhört viktigt att försöka stegvis sänka skattetrycket och att också ta hänsyn till att just barnfamiljerna har en lägre skatteförmåga än barnlösa hushåll med samma inkomst.
Herr talman! Evert Svensson gav åtminstone ett besked. Det var att han nog helst ville att vi drar en glömskans slöja över resonemanget om ett samband mellan den socialdemokratiska familjepolitiken och det ökade barnafödandet. Låt oss därför skynda vidare till något annat. Vi skulle kunna testa den socialdemokratiska reformviljan när det gäller familjepolitiken. Det har tagits några steg, det erkänner jag gärna. Men hur blir det i fortsättningen? En gång talade vi mycket om att familjepolitiken behöver reformeras stegvis. Men det har inte givits några besked om hur nästa steg skall tas. Kanske något statsråd som väntar på sin tur här i kammaren är beredd att svara på de frågorna. I socialutskottets arkiv ligger redan förslag från bl.a. folkpartiet om ett fortsatt reformarbete: fortsatt höjda barnbidrag, en förändring av barnbidragets konstruktion, införande av vårdnadsbidrag. Hur blir det med socialdemokraternas eget förslag om en förbättring och förlängning av föräldraförsäkringen? Hur blir det om inte Evert Svensson vill diskutera de stora stegen? Hur ställer ni er till det mycket blygsamma men för de berörda familjerna så oerhört viktiga förslaget om att förbättra vårdbidraget till familjer med svårt handikappade barn? Om ni vill gå till storms mot orättvisor, om ni i första hand vill hjälpa dem som har det riktigt besvärligt, finns här en liten grupp i vårt samhälle som ofta hör till de glömda. Om ni vill göra en liten reform med mycket stor betydelse för en liten grupp människor, skulle det kunna vara att höja vårdbidraget till familjer med svårt handikappade barn. Den frågan har Evert Svensson att ta ställning till under vårens riksdagsarbete. Finns svaret att ge här i dag, skulle ingen bli gladare än de berörda familjerna.